Herr talman! Det var ju trevligt att höra att man på moderat håll plötsligt har fått en så hög uppskattning av den offentliga sektorn. I de debattartiklar som man kan läsa i många olika sammanhang framgår detta mycket sällan. Det är kanske en förändring på gång, åtminstone i ord. Men avser man att kraftigt minska skattetrycket, måste pengarna hämtas någonstans. Från försvaret kan ju inte pengarna komma. Där skall man ju öka utgifterna, liksom på många andra håll. Alltså måste den offentliga sektorn rimligen drabbas på något sätt, och en stor del av den offentliga sektorn gäller faktiskt antingen pension, barnomsorg eller sjukvård. Någonstans måste faktiskt pengarna tas. Därför undrar jag hur det egentligen står till med omsorgen om den offentliga sektorn och människors valfrihet. Har man inte råd och skär man ned tror jag faktiskt att det blir mycket dåligt med valfriheten, även om orden är vackra.
Herr talman! Får jag upprepa mitt råd en gång till: Tyck inte fritt ut i luften, läs våra partimotioner! Då skall Carl Frick få se att vi har kämpat för vår uppfattning i många år.

Hur skall vi få råd med det här då? På nytt, herr Frick: Läs t.ex. vår sjukvårdspolitiska partimotion! Där föreslår vi en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring som följer patienten och som skall tas om hand av försäkringskassorna. I dag står ju många människor i kö med sitt lidande och med sin tilltagande invalidisering. Samtidigt kostar det ofta mångfaldigt mer för försäkringskassorna att betala ut sjukpenning eller förtidspension under väntetiden. Det finns också en utredning i finansdepartementet som visar, att om man kunde föra samman finansieringen av sjukvården och finansieringen av sjukpenningförsäkringen, skulle man kunna spara 5—6 miljarder kronor om året. Denna summa, Carl Frick, är ungefär fem gånger så stor som det skulle kosta att få bort alla köer när det gäller höftleds-, knä-, ögonoch kranskärlsoperationer och mycket annat. Det är faktiskt så, att om vi tillåter en konkurrens på lika villkor, kan vi också få ut mer av pengarna. Vi kan spara väldigt mycket av den byråkrati som faktiskt kostar stora belopp. Så låt mig upprepa mitt lilla råd: Läs på, Carl Frick! Sedan kan vi kanske få en riktigt konstruktiv och positiv debatt på dessa områden.

Herr talman! Även jag var med på skatteutskottets resa till England och USA, där vi studerade dessa länders skatteomläggningar. Det var en mycket givande resa både från kunskapssynpunkt och från informationssynpunkt. Jag vill varmt tacka alla svenska skattebetalare som har varit med och finansierat denna resa, och vill genast tillägga att jag tror att det var en mycket lönande investering. Så måste jag säga något om dynamiska effekter. I USA blev det inga nämnvärda effekter. Det var det första som Martin Feldstein sade, professor m.m. och chef för National Bureau of Economic Research i Boston. Han var också ledare för The Council of Economic Devisers under Reagans presidenttid. Förklaringen är att USA:s skattetryck är hälften så stort som det svenska. USA:s skattetryck uppgår till 28,6 26 medan Sveriges uppgår till det dubbla, 56,6 26. I USA hade man inte en tanke på att det skulle bli några nämnvärda dynamiska effekter. Skatteomläggningen där rörde sig om ca 122 miljarder dollar, vilket relativt sett är ungefär hälften av den svenska skatteomläggningen som uppgår till 63 miljarder kronor. Det rör sig alltså om ca 30 miljarder vid ett skattetryck som är hälften av det svenska. Därför är det klart att det inte kan bli några nämnvärda dynamiska effekter. Här i Sverige går vi från 73 70 i marginalskatt till 50 Ze, vilket har föreslagits, och vi för vår del vill gå vidare till 40 96. Det är klart att det blir dynamiska effekter av detta. Det här är alltså någonting som man bör komma ihåg. Herr talman! Egentligen hade jag inte tänkt att tala om detta men tvingades till det av den föregående debatten. Vad jag tänkte säga kunde i stället Bengt Westerberg faktiskt ha sagt, om han hade stått upptagen på talarlistan. Jag har här en liten skrift med titeln Minus 100 miljarder — vägar att spara på statens utgifter. Bengt Westerberg har ju sagt att vi moderater med våra besparingsförslag vill rasera välfärden. Därför såg jag efter vad han själv föreslog år 1983. Han sammanfattade de föreslagna nedskärningarna på detta sätt: statliga verksamheter 3 miljarder kronor, transfereringar till näringslivet 2 miljarder, till kommunerna 15 miljarder, till hushållen 20 miljarder varav pensioner 2 miljarder, räntesubventioner 10 miljarder, bostadsbidrag 3 miljarder, livsmedelssubventioner 3 miljarder och övrigt 2 miljarder. Alla har räknat rätt: det blir 40 miljarder, och det är ju inte dåligt. Det motsvarar 60 miljarder i dag, lika mycket som skatteomläggningen. Nedskärningarna motiverar Bengt Westerberg på s. 27. Han skriver: ”Med en strikt proportionell fördelning mellan hushåll och kommuner skulle kommunbidragen minskas med knappt 10 miljarder kr. Det kan emellertid finnas skäl att göra reduktionen i kommunsektorn något större, säg 15 miljarder kr. En motivering är att kommunerna och landstingen vuxit exceptionellt snabbt under 1970-talet, vilket innebär att det rimligen bör finnas ett betydande ”slack” i deras organisation. Ett exempel skall nämnas. Sjukvårdsresurserna i landstingen har under 1970-talet realt sett ökat med över 50 procent. Samtidigt har vårdprestationerna ökat med bara några enstaka procent. Bakom denna iögonenfallande differens kan dölja sig vissa kvalitetsförbättringar, men dessa kan inte förklara hela skillnaden. Mycket talar för att organisationen blivit mindre effektiv.” Sedan skriver Bengt Westerberg om hur man kan rationalisera och fortsätter: ”Den kommunala beskattningsrätten ger kommunerna möjlighet att genom skattehöjningar kompensera sig för inkomstbortfallet. Till stor del torde det allmänna motståndet mot höjda skatter från medborgarnas sida hålla tillbaka ett sådant kompensationstänkande, men skulle det trots allt visa sig att kommunalskatterna åter tenderar att stiga måste någon form av skattestopp eller skattetak övervägas. Ungefär hälften av statsbidragen till kommunerna utgörs av sk skatteutjämningsbidrag respektive specialdestinerade bidrag för vissa kommunala verksamheter, främst förskolor, social hemhjälp, färdtjänst och mentalvård. Det är i första hand dessa poster som borde kunna minskas.” Tänk så mycket skäll som vi fick när vi föreslog besparingar några år efter det att Bengt Westerberg hade lagt fram sitt förslag. Vidare skriver Bengt Westerberg att vi bör minska värdesäkringen beträffande pensionerna och framhåller: ”Om man under ett antal år, säg tre år, begränsade värdesäkringen till 80 procent av konsumentprisindex skulle det innebära en besparing på drygt 2 miljarder kr.” När det gäller räntesubventionerna till bostäder menar Bengt Westerberg att vi bör dra ned med 10 miljarder. Dessa subventioner bör alltså, heter det, avvecklas. Det hela avslutas med att Bengt Westerberg skriver att det om vi inte vidtar besparingsåtgärderna blir mycket negativa effekter. Så här skriver han: ”Det ligger nära till hands” — och det här är verkligen rörande, herr talman — ”för politiker och intresseorganisationer att börja tala om ”social nedrustning.” Detta säger alltså en man som t.o.m. har sagt att moderaterna vill rasera välfärden. Sedan fortsätter Bengt Westerberg: ”Man måste emellertid ha klart för sig att alternativet inte är att slippa dessa nedskärningar, samtidigt som man får behålla lika stora disponibla inkomster som i dag och med samma köpkraft som nu. Vi har redan visat vilka kraftiga skattehöjningar som åtminstone teoretiskt är alternativet. Låter man i stället budgetunderskottet stiga i fortsatt snabb takt kommer det att leda till bl a högre inflation och räntenivå. Oavsett vilken väg vi följer kommer hushållens köpkraft, till följd av politiska åtgärder eller inflation att minska under de närmaste åren. Storleksordningen kan uppskattas till 10 26. Det är alltså inte mer än vad som redan inträffat för många hushåll under senare år. Det viktigaste är att de åtgärder man nu vidtar lägger grunderna för en positiv utveckling sedan vi gått igenom ”hästkuren”. Ofta åberopas som ett argument mot utgiftsnedskärningar att de skulle slå fördelningspolitiskt orättvist.” — Ja, det har vi hört till leda. — ”Som stöd för sådana påståenden räknar man ut hur olika hushållskategorier berörs av nedskärningarna. Dessa kalkyler kan t.ex. visa att pensionärer och barnfamiljer drabbas hårdare än hushåll med två heltidsarbetande utan barn, att hushåll med lägre inkomster relativt sett förlorar mer än hushåll med högre inkomster osv. Sådana statistiska beräkningar är tämligen ointressanta eftersom jämförelsealternativet — att allt förblir vid det gamla — inte existerar. Om man i stället jämför med mer realistiska alternativ, av det slag vi ovan nämnt, blir bilden betydligt mer svårtolkad. Det är t.ex. troligt att höginkomsttagare lättare kan kompensera sig för inflationens effekter än låginkomsttagare. Även de skatter som man kan tänkas höja, främst arbetsgivaravgifter och mervärdeskatt, har en regressiv karaktär, dvs. de slår hårdare på låginkomsttagare. Viktigast är till sist, som redan framhållits, att vi för en ekonomisk politik som på några års sikt ökar förutsättningarna för en positiv utveckling av svensk ekonomi. Gör vi inte det kommer det att hårdast drabba de människor som vi i dag säger oss vilja skydda genom att avstå från de nödvändiga nedskärningarna.” Vi moderater har ungefär samma skrivning i vår partimotion. ”Den bittra slutsatsen är alltså att det inte finns någon lätt väg ur krisen. Vår bedömning är att minskade utgifter är den bästa vägen. Av skäl som vi tidigare redovisat tror vi att de andra alternativen i praktiken kommer att visa sig vara återvändsgränder. De löser inte problemen utan förvärrar dem. Efter en tid, när detta står klart, blir det nödvändigt att skära ned. Om valet av den vägen dröjer blir emellertid kraven på ingrepp ännu större än vad de är i dag. Det är till sist det starkaste argumentet för att omedelbart ta itu med det som ändå förr eller senare blir nödvändigt; att så snart som möjligt se till att göra det politiskt omöjliga möjligt.” Redan 1986 föreslog vi att man skulle börja med denna marginalskattesänkning som man äntligen i dag håller på att förbereda. På tal om dynamiska effekter — för att avsluta genom att återgå till inledningen — säger Bo Södersten, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet och som för övrigt satt med i en av utredningarna, företagsbeskattningsutredningen, att dessa effekter är klart underskattade när det gäller Sverige. Bo Södersten uppskattar de dynamiska effekterna till att de kommer att bli mellan 45 och 50 miljarder.

Herr talman! Efter denna faktaoch sifferspäckade debatt om ekonomi och skatter stiger jag upp som förste talare och skall hålla ett anförande under en rubrik som talar om moral m.m., vilket onekligen känns litet hisnande. Man får nästan en känsla av att man borde be om ursäkt för att man går upp och talar om någonting så diffust. Som Norrlandspolitiker skulle jag givetvis i denna allmänpolitiska debatt i första hand vara angelägen om att lyfta fram de problem och frågeställningar vi har i den landsända som jag representerar. Jag skulle kunna berätta om den oro folk hyser över möjligheterna att få bo och leva i den trakt man vill, om alla de ansträngningar som görs av enskilda, av organisationer och myndigheter för att värna om den egna bygden och föra dess intressen vidare, om den enorma entusiasm och vilja som finns när det gäller kampen för hembygden. Alla dessa ansträngningar är givetvis värda allt stöd och all uppmuntran. Jag har dock valt att tala om någonting helt annat, nämligen frågor som berör både Norrland och Sverige för övrigt, frågor som är lika angelägna för oss alla om vi så bor i Haparanda eller i Ystad, frågor som angår både gamla och unga, kvinnor som män, rika som fattiga. Detta är frågor som det finns all anledning att ingående diskutera inför framtiden. De handlar om moral och etik, och det är lika viktigt att diskutera dessa frågor som frågorna om hur vi skall få bort orättvisorna innanför fabriksgrindarna och sjukhusportarna, få bort orättvisorna mellan olika grupper och individer, hur vi skall förändra och utveckla arbetets villkor, stoppa miljöförstöringen, ge våra gamla och sjuka vård och omsorg samt hur vi skall kunna ge alla barn och ungdomar god barnomsorg och utbildning. Alla dessa frågor har ju också sitt moraliska samband. Förvisso är frågor om moral och etik inte lika enkla att diskutera som frågor om miljö, arbetslivet, den offentliga sektorn och ekonomin. Moraloch etikfrågorna är inte lika konkreta, men det är lika väsentligt att tala om dem. Mitt i den materiella välfärden är många människor frusna i en känsla och vanmakt och andlig fattigdom. Många är ensamma, rotlösa och rädda. Våld, krig, miljöförstöring, utslagning, rapporter om en genteknik som laborerar med människor och djur, fosterdiagnostik m.m. gör att många ställer sig frågan: Vart är vi på väg? Man känner sig utanför, övergiven och betydelselös. Man känner inte längre igen sig. När det är fråga om moral och etik ropar en del efter fler poliser och en hårdare lagstiftning. Eftersom vi dagligen matas med uppgifter om våldsbrott, mord, våldtäkter, övergrepp mot barn osv. är detta kanske inte så konstigt. En vän av ordning borde givetvis känna en viss tillfredsställelse över att man 1988 slog rekord i fängelsedomar. 1988 avkunnades 16 520 fängelsedomar — 900 fler än 1987. Men då protesterar många och undrar vad detta spelar för roll när de flesta brottslingar sällan behöver sitta av hela strafftiden och när påföljderna för ett brott inte förefaller att avskräcka från fortsatt brottslig verksamhet. Visst har människor rätt att kräva skydd mot brott och brottslingar. Kvinnor som misshandlas och våldtas skall ha rätt till skydd och hjälp. Barn som utsätts för övergrepp skall inte tvingas förtiga vad de varit med om. Gamla människor skall inte behöva gå i ständig ängslan för våldsverkare och låsa in sig bakom flerdubbla lås. Här måste givetvis lagen ge alla ett skydd. Men moral och etik är inte någonting som enbart hör hemma i poliscellen eller i domstolslokalerna, utan det är någonting som måste finnas inom samhällets alla områden, såväl i bankpalatsen som i den enklaste bostad. Var skall då denna fostran och diskussion om moral och etik börja? I hemmen och i skolan, svarar säkert många. Ja visst, men även i folkrörelserna och i det egna bostadsområdet. Detta förutsätter emellertid en ärlighet och en öppenhet människor emellan och en större känsla inför barnen. Ibland kan jag inte frigöra mig från tanken på att Sverige är barnfientligt. Visserligen lider inte barnen materiell nöd, men vår moral och etik verkar enbart sträcka sig till att omfatta att vi skall älska våra egna barn och barnbarn, men inte grannens barn. Uttrycket ”mina barn och andras ungar” är tyvärr alltför sanningsenligt. Vår förmåga att bygga murar omkring oss tar sig ibland rätt märkliga uttryck. Bakom dessa murar förskansar vi oss och omöjliggör alla diskussioner om den individuella och kollektiva moralen och etiken. Det borde finnas goda förutsättningar i Sverige för att man gemensamt skall kunna diskutera moral och etik. Vi har en vid förgrening av organisationer och föreningar. Men tar vi till vara denna möjlighet? Varför är det mer angeläget i en Hem och skolaförening att diskutera vilken mjölk barnen skall dricka i skolan, i stället för att diskutera barnens skoloch fritidsförhållanden, eller varför inte barnens familjeförhållanden? Varför handlar alla diskussioner i idrottsföreningen alltid om nådda resultat och kommande tävlingar? Varför ägnar de politiska föreningarna i så stor utsträckning sin tid till att bara diskutera aktuella politiska frågor? När diskuterades där senast moral och etik? Jag efterlyser inte ett moraliserande, småskuret och intolerant samhälle där den starke ser ner på den svage, den rike på den fattige osv. Jag efterlyser ett samhälle där vi gemensamt kan dra gränser mellan rätt och orätt, där vi gemensamt förkastar det som bryter ner oss som människor och gemensamt bygger upp det som utvecklar oss. Min fasta övertygelse är att diskussionen om moral och etik är en av de viktigaste frågorna inför 90-talet, och denna diskussion bör givetvis även genomsyra riksdagens arbete.

Fru talman! Mitt anförande kommer inte att handla om plånboksfrågor. Ämnet är sällan uppe till debatt i kammaren, trots att det är en förutsättning för vår demokrati. Det handlar om moral. Jag skall dock ta upp det från en annan infallsvinkel än Lena Boström. Häromkvällen fick vi se i TV hur materialtrötthet har orsakat många tragiska flygolyckor. Jag vill påstå att vår svenska demokrati uppvisar många oroande tecken på ”materialtrötthet” och riskerar att rämna av trycket inifrån. Vi kan här i riksdagen och i andra sammanhang vara hur ambitiösa och arbetssamma som helst, men om det inte finns förståelse ute i landet för hur en demokrati arbetar eller om allt fler lägger sig nära gränsen för det otilllåtna, omöjliggörs det demokratiska systemet. Ett flygplan, liksom en demokrati, kräver bra material och riktiga verktyg vid byggandet. Det har vi i Sverige. Därefter kommer det minst lika viktiga, nämligen underhållet och utvecklingen av kunnandet för att med hjälp av erfarenheter nå ännu bättre prestanda. Hur sköter vi egentligen underhållet och utvecklingen av demokratin? Vi kan inte nöja oss med att demokratin en gång har införts i Sverige. Det krävs mycket mer. Den bygger på lagar, men också på ett mycket stort moraliskt ansvar hos var och en. Varje svensk medborgare måste veta vad demokrati innebär för att kunna stå emot alla försök att rasera systemet. Hur sköter vi det underhållet? Människorna måste också ha en någorlunda bra överblick över vart Sve rige är på väg. Här har massmedia ett mycket stort ansvar. Jag skulle vilja ha mer av undersökande och analyserande journalistik, som utgår ifrån att människor vill väl, men som bevisar motsatsen om det behövs. Tyvärr startar man numera ofta från motsatt håll. Alltför stort utrymme ägnas åt dagsländefrågor. Den viktiga konsumentupplysningen om vad olika politiska förslag innebär och vart de leder i sin förlängning har bytts ut mot ytliga beskrivningar av frågor som är lösryckta ur sina sammanhang. Tyvärr är de också ofta medvetet missförstådda. Sådant som engagerar människor runt om i vår värld så intensivt att de är beredda att lämna sina hemländer och t.o.m. offra sina liv är tydligen inte längre värt att vårda här hemma. Är det okunskap eller oförstånd, som gör att detta kan fortgå? En stor del av det jag kallar materialtrötthet har tyvärr massmedia orsakat. Vi har ett stort engagemang i Sverige när det gäller enstaka frågor. Det har maktutredaren Olof Pettersson kommit fram till. Det som oroar är emellertid att så få är intresserade av helheten. Helheten är avgörande för den framtida utvecklingen. Många fler, inte minst unga människor, borde känna det som en moralisk skyldighet att intressera sig för helheten. Inte ens de egna kårvalen intresserar våra studerande. Varför inspirerar inte universitetsstudier till ideologisk debatt? Är det bara festerna, utöver studierna, som lockar? Välfärdsbygget har betonat materiella frågor. Vi har gett ungdomarna fel signaler. Den i dagarna tillsatta ungdomskommittén kan ge oss svaret på varför det har blivit så här. Jag hoppas att den arbetar snabbt. Vårt nuvarande skattesystem har allvarligt urgröpt den svenska moralen. Det hade varit mera begripligt om det vore brist på mat, husrum och kläder som har gjort att så många drivs till att utnyttja alla möjliga kryphål. I stället är det personer med goda inkomster och med vissa yrken som smiter undan sitt ansvar och låter girigheten ta över. De många affärerna har ytterligare bidragit till misstron mot vår rättsapparat och vårt demokratiska system. Vi har missat underhållet av vad anständighet kräver och vi har tappat ryggmärgskänslan. De flesta svenskar vill nog vara goda demokrater med god moral. Därför har man på olika områden börjat sätta upp etiska regler för sitt handlande. Människorna har upptäckt att materialförslitningen har börjat bli alltför allvarlig. Sådana insatser är mycket glädjande, och vi måste bygga vidare på dem. Inom grundskolan har man nu bakvägen, med hjälp av försäkringsbolaget Wasa, infört Lions Quest runt om i landet. Detta kommer ursprungligen från USA och skall bygga upp elevernas självförtroende och bibringa dem en god moral så att de kan avstå från droger. Hur kan det komma sig att skolöverstyrelsen inte tidigare har tagit fasta på lärarnas rop på hjälp om pedagogiska hjälpmedel för barnens fostran? Hur kan SÖ utan diskussion överlåta denna oerhört viktiga fråga till utomstående? Skolan måste självfallet åter få anseende som kulturinstitution. Vi måste enas om ett minimum av etiska levnadsregler som vi kan ge våra barn. Reglerna kan t.ex. bygga på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och på de tio Gudsbuden. De skall utgöra ett stöd för föräldrar och lärare i bar nens fostran, genom att de får inövas från förskolan och uppåt. En motion med den innebörden kommer riksdagen att få ta ställning till under hösten. Tyvärr tycks SÖ arbeta i en helt annan riktning. Just nu skall skolstyrelserna runt om i landet besvara en remiss som bl.a. handlar om förslag om nedskärning av historieundervisningen på gymnasiet. I många fall föreslås att den skall skäras ner 30 70. En sådan åtgärd, kopplad till avsaknad av etiska levnadsregler och den mycket blygsamma tilldelningen av medel till humaniora på våra universitet, desavouerar ytterligare utvecklingen till demokratiskt medvetna individer. Vad är det för sorts människor som vårt samhälle skapar genom detta förhållningssätt? Varför är det bara den ena halvan av hjärnan som vi tror kan utvecklas? Vi har nått ett stort tekniskt kunnande genom att vi har byggt vidare på erfarenheter som har gjorts inom naturvetenskapen. Vad gör vi för att på motsvarande sätt ta vara på erfarenheterna i vad gäller mänskligt beteende och för att vidareutveckla de kunskaper vi har fått från det humanistiska ämnesområdet? Alltför liten del av forskningsoch utvecklingsmedlen går till humanistisk forskning. Extra och adjungerade professorer tillsätts i allt snabbare takt, dock inte för att förstärka humanioran. Är det den utvecklingen vi vill ha? Nu förlitar vi oss alltför mycket på idealister som fortfarande försöker hålla fanan högt. De kommer emellertid att tröttna och ge upp, om inte regering och riksdag förstår vad som håller på att ske och hejdar nedmonteringen. Underhållet och utvecklingen är eftersatt. Jag har här velat peka på några frågor som jag tror att det är viktigt att vi får tillfälle att diskutera framöver.

Fru talman! Låt mig ta detta tillfälle när fritt valda ämnen kan debatteras att deklarera min personliga syn på forskningens natur och dess syfte. Detta gör jag för det första därför att jag i mitt tidigare arbete sysslade med forskning inom ämnet astronomi, ett ämne som jag anser har en väsentlig betydelse för människans uppfattning om sin plats i tid och rum. För det andra gör jag det därför att jag kommit till övertygelsen att vissa av forskningens resultat är så svåra att handskas med att de hotar det ekologiska systemets, eller i varje fall mänsklighetens, själva överlevnad. Följande är tre grundteser: O Jag vill hävda att forskning är lika naturlig som andning för människan. O Jag vill hävda att forskning på en gång utgör den största faran och det största löftet för mänsklighetens framtid. O Jag vill hävda att om en stor ekologisk katastrof drabbar oss, kommer detta att bero på felaktigt utnyttjande av forskningsresultat, vars konsekvenser varit otillräckligt kända. Låt mig ta hotbilden först, sedan löftesbilden och sist göra ett försök att finna vilken ansvarsfördelning vi bör eftersträva och vad detta kräver i fråga om etiska ställningstaganden. Hotbilden är klar för alla som följt hur forskningsresultat haft konsekven ser som inte förutsetts. Tillräckligt vore att peka på de, i och för sig intressanta, rön man gjort i kärnfysiken som ligger bakom tillverkning av atombomber till krigsmakter i flera länder eller den tekniska användningen av freongaser som visat sig reducera jordens ozonskikt. Jag vill dock gå ett steg längre och säga några ord om värmelärans andra huvudsats och vad denna naturlag säger om mänsklighetens framtid. Satsen utsäger att entropin, eller graden av oordning, alltid ökar. Ett enkelt exempel är sandslottet som blir alltmer konturlöst och med tiden försvinner. Andra mänskliga konstruktioner tar längre tid att utradera, men även det sker. Samma sak händer också med energi när olja eller uran utnyttjas. Den i dessa ämnen bundna kemiska energin eller kärnenergin omvandlas, kanske via elektricitet, till värme, dvs. en alltmer otillgänglig energiform. Entropin ökar i takt med att energin blir mer otillgänglig. Detta är en ur teoretisk synvinkel ohejdbar utveckling. Däremot behöver den inte påskyndas genom ett oekologiskt utnyttjande av resurser. Ju förr vi lyckas vända våra relationer med naturen till att vara ekologiska, dess mer har vi chans att överleva. Löftesbilden ser jag i insamlandet av kunskap som hjälper oss närmare förståelsen av hur naturen och människan fungerar. Låt mig uttrycka det så att kunskap i sig, förståelsen av naturen i sig och förståelsen av människan i sig är av stort värde. Om däremot den kunskapen samlats in med avsikt att utnyttja natur eller människor eller om den används på det viset, då är vi ute på farligt område. Jag skulle kunna ge några exempel på detta. Ett är den celesta mekaniken. Det var nyfikenhet som drev Newton att söka lagarna bakom planeternas rörelser, och det var en önskan om att förstå varför Newtons gravitationslag inte stämde riktigt som drev Einstein till att formulera den speciella relativitetsteorin. I bägge fallen fick man en fördjupad kunskap om hur naturen fungerar. Naturligtvis har det varit viktigt för världsbilden, där nu den mekanistiska grundsynen håller på att lämna plats för en ödmjukare inställning, enligt vilken vi inte kan veta eller förutse särskilt mycket om universum och dess framtid. Låt mig ge ännu ett aktuellt exempel innan jag försöker mig på en analys av hur framsteg inte behöver följas av destruktion: genteknikens utveckling. Att förstå hur levande varelser utvecklats är mycket viktigt för vår världsbild, och det är också viktigt för att hålla oss friska och lyckliga. Kunskapens avigsida i detta fall är att manipulerandet med totala genetiska system ger helt oberäkneliga effekter och att risken att dessa effekter är skadliga, kanske mycket skadliga, är stor. I händerna på negativa maktstrukturer innebär även de beräknade effekterna av genetisk manipulation en stor risk för mänskligheten. Vad gör man nu? Eller snarare som en första fråga: Vem är det som bör ha ansvaret för hur forskningens resultat tillåts påverka mänskligheten? Är det samhället? Kanske, men jag tvingas dock påminna kammaren om vad som hände på 1930-talet när den tyska myndigheten styrde den rasbiologiska forskningen. Är det de ekonomiska makthavarna? I dagens läge är det ofta just dessa krafter som styr. Exemplen är otaliga på hur de ur kapitalets synvinkel optimala lösningarna inte är de bästa ur människornas synvinkel. Är det den enskilde vetenskapsmannen eller forskargruppen? Även här finns stora risker för att handlingsmönstret kan bli styrt av personlig äregirighet snarare än av en önskan att tjäna människans och naturens bästa. Personligen tror jag att den sista vägen är den bästa. Men det är också min fasta övertygelse att forskning måste kopplas med förståelse av resultaten och deras konsekvenser, och att denna förståelse ofta inte föreligger om forskaren eller forskargruppen är alltför ensidigt inriktad på ett specialområde. Gången är tiden då den verklige humanisten kunde överblicka all kunskap, men kommen är tiden då stora forskargrupper genomför tvärvetenskapliga projekt med bred förståelse av inte bara de tekniska framstegen och kunskapsmängden utan också av dess växelverkan med livet på jorden. Det är till sådan förståelse av både humanistiska och naturvetenskapliga aspekter som förhoppningarna om en rimlig framtid kan knytas. I den mån vi i denna kammare har tillfälle att styra forskningens inriktning, är det projekt med drag av holism snarare än av reduktionism, av syntes mer än av analys, som vi bör uppmuntra. Det är också mycket viktigt att den enskilde forskaren har en etisk kodex som han eller hon testar sin aktivitet mot. Problem kan uppkomma, och uppkommer också, när någon för att behålla sitt vetenskapliga renommé eller helt enkelt sitt jobb tvingas utföra forskning som han eller hon vet kan ge oönskade resultat. För att ge hjälp i sådana svåra situationer föreslog jag under allmänna motionstiden inrättandet av forskningsetiska nämnder. Motionen avslogs. Men med den förhoppningsfullt ökade insikt som kammaren nu besitter, kan det var lönt för mig att återkomma med den i januari igen.

Fru talman! Under de senaste månaderna har vi fått allt fler indikationer på att det aldrig har funnits så gott om narkotika i Sverige som nu och att det utomordentligt farliga kokainet nu fått ordentligt fäste i vårt land. Samstämmiga uppgifter från polis och socialarbetare ger vid handen att den värsta knarkvågen någonsin har svept över Sverige under den gångna sommaren. I Amerika är tillgången på kokain nu så god att priserna på de etablerade marknaderna sjunkit drastiskt. Den skärpta narkotikapolitiken i USA har medfört att de sydamerikanska narkotikasyndikaten har stött på ett betydligt starkare motstånd från den amerikanska narkotikapolisen än tidigare, varför de blivit tvungna att söka sig till andra marknader än USA. Man har därför ökat trycket mot Europa. Detta tryck kan komma att bli ännu starkare framöver. Sammanbrottet i de internationella kaffeförhandlingarna har lett till kraftiga sänkningar av kaffepriserna. Detta kan i sin tur leda till att de sydamerikanska kaffeodlarna övergår till att odla de mer lönsamma kokabladen, av vilka man framställer kokain. Då kommer givetvis kokainskördarna att bli ännu större. Ute i Europa kan man för första gången se att mängden beslagtagen kokain nu överstiger mängden beslagtagen heroin. Det är inte ovanligt att man vid tillslag på den europeiska kontinenten gör beslag på över 100 kg kokain. I vårt land har kokainet fått fotfäste hos framför allt ungdomar i åldern 18—25 år. Man stöter på kokain på klubbar, diskotek och andra frekventa nöjesställen. De som missbrukar kokain i dag har inte varit fast i någon annan drog tidigare. Kokainet värvar alltså inte missbrukare från andra droger utan vi har fått en helt ny kategori av missbrukare. Utvecklingen pekar på ett alltmer utbrett missbruk av kokain. På Mariapolikliniken anser man att vi nu endast skådar toppen av ett isberg. Priset på ett gram kokain, som i början av 1980-talet låg på 1000—1300 kr. per gram, är på sina håll nu så lågt som 450 kr. Detta beror framför allt på att tillgången är god, men det beror också på att de hänsynslösa narkotikalangarna dumpat priserna för att locka fler nöjessugna ungdomar att bli narkotikakonsumenter. Ett gram kokain räcker till ett rus för tio personer. En dos kokain är alltså inte dyrare än exempelvis en starköl på krogen. Rusupplevelsen blir dessutom större med kokain än med starköl, varför det är många ungdomar som i samband med krogbesök väljer kokain i stället för öl. De ständiga prishöjningarna på alkohol samt lördagsstängningen på systembolaget, varigenom exempelvis öl och vin blivit mer svårtillgängligt än tidigare, kan i förlängningen faktiskt leda till att olika former av narkotiska preparat blir mer attraktiva. I motsats till vad som gäller beträffande alkoholen, har narkotikapriserna nämligen inte stigit utan snarare sjunkit under de senaste åren. Och när det gäller narkotika tillämpas inga lördagsstängningar. Det är i stället oftast under helgerna som våra ungdomar gör sina första narkotikainköp. Vid sidan om kokain har även stora mängder heroin, amfetamin och cannabis vällt in över Sverige under de senaste månaderna. Rent syntetiska droger, eller s.k. designer drugs, såsom exempelvis Ecstasy, har också börjat förekomma i missbrukarkretsar. Ecstasy är en drog som är förhållandevis lätt att tillverka för den som har kunskap och utrustning. Utvecklingen på narkotikaområdet går framåt med stormsteg. Jag kan berätta att man i dag kan framställa ett ämne som heter Lofentanyl, som är inte mindre än 4 000 gånger starkare än heroin. Och vi skall komma ihåg att tillverkare och langare alltid ligger steget före polis och lagstiftning. Fru talman! Sveriges riksdag kan inte besluta om lördagsstängning och prishöjningar för att göra den illegala narkotikan mera svårtillgänglig för våra ungdomar. Det målet kan vi bara uppnå om vi får en effektiv narkotikastrafflag och ger polis och tull tillräckliga resurser. Det kan riksdagen besluta om. Den narkotikastrafflag som vi i dag har är helt tandlös när det gäller att strypa efterfrågan på narkotika i konsumtionsledet. Lagen innehåller visserligen ett principiellt förbud mot narkotikakonsumtion, men det förbudet är helt meningslöst på grund av att socialdemokraterna och kommunisterna inte velat ge polisen rätt att ta blodprov och urinprov på en person som misstänks för illegalt narkotikamissbruk. Lagen, som trädde i kraft den 1 juli 1988 har, såvitt jag vet, ännu inte kunnat tillämpas i praktiken. Den polispolitik som förts av den socialdemokratiska regeringen sedan 1982 har på ett drastiskt sätt försämrat polisens möjligheter att komma åt narkotikabrottsligheten. De kraftiga nedskärningarna av polisutbildningen under 1980-talet har varit en katastrof för narkotikabekämpningen. Det finns i dag 800 vakanta tjänster inom polisväsendet i Sverige. Men det värsta är att det inte räcker med att bara fylla dessa 800 vakanser. Det behovet är ju framräknat för länge sedan. Tjänsterna har ju redan så att säga inrättats. Eftersom polisen inte har fått några utökningar under en följd av år, svarar det antal polismanstjänster vi i dag har inte mot det reella behovet. Följaktligen behövs det ytterligare förstärkningar utöver antalet tjänster. Bara i Stockholms polisdistrikt skulle det behövas 800 nya poliser. För det första saknar man där 600 man i förhållande till vad man hade 1982 då den socialdemokratiska regeringen tillträdde. För det andra skulle man också behöva minst 200 nya kvarterspoliser ute i de stora, problemfyllda bostadsområdena. Kvarterspoliserna kan ju göra en stor insats i narkotikabekämpningen. Inom Stockholmspolisen finns inte längre den organisation med gatulangningsgrupper som tidigare fanns och som var ett av de absolut viktigaste medlen i kampen mot narkotikan. I flera vaktdistrikt saknas grupperna helt, medan de i andra distrikt är kraftigt underbemannade. Orsaken är naturligtvis att personalminskningarna tvingat polisen att prioritera utryckningstjänsten och bemanningen av polisstationerna. Det är emellertid inte bara narkotikabekämpningen som blivit lidande på utarmningen av polisens resurser. Vi har hamnat i ett läge där hela rättsstaten är hotad. Jag vill påstå att staten i sin egenskap av arbetsgivare bedriver rovdrift på sina poliser, framför allt i de stora städerna. Fru talman! Den regeringsförklaring som statsminister Ingvar Carlsson avgav i samband med riksmötets öppnande förra veckan präglades inte av särskilt mycket konkret handlingskraft när det gäller narkotikafrågan. Visst lät det som om regeringen äntligen uppmärksammat den allvarliga försämring av narkotikasituationen som skett. Men kraftfulla ord har det funnits gott om även i tidigare regeringsförklaringar. Räckte det med ord från regeringen skulle narkotikaproblemet vara utplånat i Sverige för länge sedan. I valrörelsen 1982 sade Ingvar Carlsson, som då var s.k. framtidsminister, att socialdemokraterna skulle ”göra rent hus med knarket” bara man kom till makten. Det har nu gått sju år sedan dess. Det som har hänt under den tiden är att den socialdemokratiska regeringen istället har gjort ”rent hus med poliser”. Narkotikamissbruket har bara ökat.

Fru talman! Moraliska frågor — så lyder benämningen på det ämnesområde under vilket mitt inlägg placerats efter det att jag anmälts till debatten. Jag ämnar behandla frågor som berör åtgärder för att bekämpa brott och våld, och det är ju faktiskt riktigt att detta utgår från bedömningar av vad som är rätt och fel i vårt samhälle och hur vi bör uppträda mot varandra. De allra flesta konfliktsituationer skulle vi kunna undvika om vi bara följde den uråldriga gyllene regel som aldrig blir omodern: Gör mot andra vad ni vill att andra skall göra mot er. Eller använd regeln tvärtom! Gör inte mot varandra vad ni inte vill att andra skall göra mot er. Trots att detta låter så enkelt fungerar vi människor tyvärr inte så mot varandra. Vi hittar i stället på de mest elaka och djävulska saker mot varandra, ofta under rusets inverkan. Vi stjäl från varandra, hotar varandra och skadar varandra på de mest raffinerade sätt — vi t.o.m. dräper och mördar. Statistiker träter ofta om våldet ökar eller minskar på olika områden. Jag ämnar inte ge mig in i någon sifferexercis i dag, men jag tror att vi kan vara överens om att våld och brott är någonting alldeles för utbrett, att moralen på detta område är för låg och att vi alla måste hjälpas åt för att få ett tryggare samhälle att leva i, ett tryggare samhälle för våra barn att växa upp i — ett samhälle med mer värme, omtanke och moral. Ett samhälle där människor skiljer mellan vad som är ditt och mitt och mellan vad som är rätt och fel. Om vi skäll lyckas få detta samhälle måste vi ge föräldrar en möjlighet att få mer tid med sina barn. Detta är tanken bakom centerpartiets och övriga icke-socialistiska partiers krav på vårdnadsbidrag. Föräldrar måste få tid att tala och diskutera med barnen om hur man bör uppträda mot varandra. Tid till att lära dem lösa konflikter med samtal och förståelse och inte med knytnävarna. Tyvärr är inte verkligheten sådan i dag. Skolan har därmed tvingats att ta över en allt större del av ansvaret för fostran. Det är inte fel att skolan hjälper föräldrarna med fostran, men den kan inte ersätta föräldraansvaret på det här området, och den skall inte heller göra det. Skolan bör däremot tillföras mer resurser så att bl.a. klasserna kan göras mindre. Maximalt 25 elever i varje klass — då finns det en chars att individualisera undervisningen för eleverna. Det ger barnen en bra start i livet, där de får en grundläggande träning i basfärdigheter och de lär sig skriva och räkna ordentligt. De hänger med i undervisningen och de lockas därmed inte till att skolka, vilket elever annars blir benägna att göra om de inte hänger med. När samhället satsar på att barn och föräldrar skall få mer tid tillsammans och på en bra skola är detta exempel på viktiga brottsförebyggande åtgärder. Andra exempel på detta är satsningar på meningsfulla fritidsaktiviteter för ungdomar: Vi vill från centerns sida också förhindra att barn i onödan utsätts för grova våldsskildringar. Vi vill ha förhandsgranskningar av t.ex. videofilmer, och vi tycker att det är otillräckligt med en ansvarig utgivare och höjda böter. När barn väl utsatts för grova våldsskildringar hjälper det föga att böterna höjts för den som orsakat skadan. Vi i centerpartiet vill också öka skyddet för barn som har utsatts för sexualövergrepp och andra brott. Vi vill öka skyddet för kvinnor och andra som misshandlas. Det är mest kvinnor som misshandlas. Varje vecka misshandlas i genomsnitt en kvinna till döds. Ett sätt att öka skyddet för dessa är att förbättra besöksförbudslagen och införa en straffskala på upp till ett års fängelse och därmed göra det möjligt att anhålla och häkta den som bryter mot besöksförbudet. Vi hoppas också att i riksdagen få gehör för införande av knivförbud på allmän plats. Det är ett krav som vi hitintills varit ensamma om att driva. Statistik bekräftar uppgifterna om en ökad användning av vapen i samband med brott, och då särskilt kniv. Man kan fråga sig hur många liv som förstörts i onödan till följd av att övriga partier har avslagit våra krav. Vi måste så långt möjligt förebygga brottslighet. Därtill är det också nödvändigt att uppdaga, utreda och beivra brott för att garantera medborgarna rättssäkerhet och rättstrygghet. Dessa uppgifter klaras för närvarande inte på ett tillfredsställande sätt. Några orsaker till detta är den akuta polisbrist som råder på de allra flesta håll i landet och brist på resurser till domstolsväsendet. Centern har krävt förstärkningar på båda dessa områden. Intagningen av polisaspiranter måste ytterligare utökas, samtidigt som ansträngningar görs på den personalfrämjande sidan för att kunna behålla redan utbildade poliser. Poliser behöver förbättrad teknisk utrustning. Kravet på höjda löner tycker jag är berättigat. Polisens arbetsuppgifter måste värderas efter förtjänst. Det är viktigt att inte bara föräldrar och skola visar en kraftfull och snabb reaktion på felaktiga uppträdanden. Även samhället i övrigt måste reagera på ett tydligt sätt. Så sker inte i dag. Det ökande användandet av rapporteftergifter och åtalsunderlåtelser visar på en nonchalant syn från samhällets sida på brottsligt beteende. Vi måste återgå till de regler som gällde på detta område före 1985. Från centerns sida anser vi också att det är ett rimligt krav att en brottsling tvingas ställa upp och träffa den eller de personer som utsatts för en skada som denne har orsakat. Vi kräver konfrontation på offrets villkor. Det är väl ett självklart moralkrav att en person får stå till svars för sina handlingar, göra rätt för sig. Det är vår mening att en sådan konfrontation, med en inriktning även på gottgörelse, skulle öka brottslingens insikt om ett felaktigt och skadligt agerande och avskräcka från ett fortsatt brottsligt beteende. Vi skulle få en bra brottsförebyggande effekt. Tyvärr har vi inte fått gehör för denna, som vi tycker, självklara åtgärd för att bekämpa fortsatt brottslighet. Behovet av fler häkten och fängelseplatser skulle troligtvis minska med konfrontationer, vilket ju behövs. Just bristen på dessa platser antas vara orsak till det förslag som framförts från regeringen, nämligen att minska straffsatserna vid förmögenhetsbrotten. Detta förslag tar vi i centern bestämt avstånd från. Det ger fullständigt felaktiga signaler till brottslingarna om en ökad acceptans av detta slags brott och är samtidigt som ett slag i ansiktet på alla de brottsoffer som lider till följd av dessa brott. Tänk om inom regeringskansliet! Vi behöver faktiskt öka hjälpen till brottsoffren i stället, inte nonchalera deras situation. Att bekämpa narkotika, minska alkoholmissbruk, förbättra stöd till brottsoffer, öka resurser till rättssystem, införa jourdomstolar, införa konfrontationsmöjligheter, ha samhällstjänst, förbättra kontraktsvård, ge bättre rehabilitering åt exempelvis våldsmän är förslag till åtgärder för att minska brott och våldsinslag i samhället.

Fru talman! Steget från moralfrågor till konstitutionella frågor är kanske inte så långt. Ett lands konstitution är ju uttryck för den politiska moral som man vill skall prägla landets styrelsesätt. Jag har under hösten fått tillfälle att se på nära håll vilket värde sådant som vi uppfattar som självklara inslag i vår författning har hos människor som inte har haft förmånen att leva under demokratiska system. Konstitutionsutskottet har gjort en längre resa i Sovjetunionen. Den stora frågan under vår turné och våra besök på alla möj liga institutioner av politisk och icke-politisk art har varit just: Hur skall man bygga upp ett demokratiskt styrelsesystem? Det har varit väldigt spännande att få konfronteras med den iver som man har kunnat möta på många håll i det stora Sovjetunionen. Det är en förändring på gång, vilket visar vilken seg moralisk överlägsenhet som det demokratiska systemet trots allt har. Det går att försvara. Diktaturer av olika slag går inte att försvara. Vad jag hade tänkt att ta upp var ett par mera begränsade konstitutionella frågor — en som har förekommit ganska flitigt i debatten under sommaren och en annan som har aktualiserats genom en regeringsproposition och genom en partimotion som vi har väckt från centerns sida. Den första fråga som jag hade tänkt beröra något är frågan om valsystemet. Det har i varje fall i pressen varit en rätt intensiv debatt om detta. Ett parti, moderata samlingspartiet, har lagt förslag om ett nytt valsystem. När man har följt denna diskussion har man kunnat finna att det är två aspekter som i huvudsak har varit utgångspunkten för debatten. Den ena har varit bekymret för hur den här församlingen, dvs. riksdagen, skall kunna arbeta, hur en regering skall kunna bildas och hur en ansvarsfull politik skall kunna föras. Den andra har varit att man har frågat sig: Kan man genom att förändra valsystemet på något sätt öka kontakten mellan kandidater, valda och den breda allmänheten? När jag har tänkt igenom dessa frågor har jag kommit fram till att min ståndpunkt ur förändringssynpunkt är ganska negativ. Jag tycker att vi har ett valsystem som fungerar hyggligt, som ur olika aspekter är väl avvägt. I varje fall har jag inte funnit att de alternativ som har framlagts kan tillföra vårt valsystem några väsentliga positiva kvaliteter. När det gäller regeringsfrågan har man, även om man inte sagt det rakt ut här i kammaren — statsministern tangerade frågan i regeringsdeklarationen — itidningspressen menat att det kan krävas rejäla förändringar av valsystemet för att den vägen ge underlag för s.k. starka regeringar. Det är ett synsätt som jag vänder mig emot. Jag tycker att man skall ha ett valsystem som i görligaste mån återspeglar de uppfattningar som finns hos befolkningen. När valet är över skall enligt mitt sätt att se ansvaret ligga i denna kammare. Det är riksdagens skyldighet att se till att en regering kommer till stånd. Det är riksdagens skyldighet att också se till att det fattas beslut i frågor av besvärlig karaktär. Nu är det väl inte så många som direkt gått i elden för ett renodlat majoritetsvalsystem. Det moderata förslaget är ett slags hybrid: Hälften skulle väljas enligt majoritetsvalsprincipen, hälften enligt den proportionella. Det är ytterligare ett par saker som jag inledningsvis vill beröra. Jag hoppasaatt jag får tillfälle till polemik så småningom. Det ena är att majoritetsval innebär en väldig styrning av väljarnas möjligheter att göra val. Det innebär alltså en väldig begränsning av medborgarnas möjligheter att själva bestämma vilka kandidater de vill rösta på. En annan sak som är intressant att notera är att i länder med majoritetsval eller med inslag av majoritetsval är kvinnorepresentationen väldigt låg. Det har visat sig att det är svårt för kvinnor att göra sig gällande i länder med majoritetsval. Det finns också en ganska slående statistik som visar att i länder med majoritetsval är valdelta gandet genomgående lägre än i länder med proportionella val. Det finns naturligtvis många saker som kan inverka, men valmetoden har säkerligen en viss betydelse härvidlag. Jag tycker dock för min del att man inom det nuvarande systemets ram, för att i någon mån tillgodose aspekterna om närmare kontakter och större intresse från väljarnas sida för vilka kandidater som de skall rösta på, skulle kunna ha en ordning med personval. Jag har suttit med i ett par statliga kommittéer som har lagt fram förslag i frågan, och om jag tolkar den allmänna opinionen i de politiska partierna rätt, är den närmast för att ett nytt grepp tas i denna fråga. Utredningsmaterial finns ju redan att tillgå. En andra fråga, som jag tänker ägna den sista minuten av min talartid, gäller hur demokratin skall utformas på länsplanet. Vi har fått en proposition från regeringen om en ytterligare centralisering och byråkratisering av länsförvaltningen, och den propositionen har vi från centerns sida gått emot. Vi menar att den är ett steg i alldeles fel riktning. Vi anser att man måste slå vakt om demokratin också på länsplanet. Den utveckling som vi vill ha är en överföring från länsstyrelserna av allmänpolitiska frågor till ett demokratiskt valt politiskt organ, nämligen landstinget. Vi har utvecklat denna tes ganska utförligt i den motion som vi har väckt, och det skall bli spännande att se hur man från andra partiers sida från strikt principiell demokratisk synpunkt kommer att reagera inför denna motion när den kommer upp i en mera allmän debattomgång.

Fru talman! Jag lyssnade med intresse på Bertil Fiskesjö. Vi får väl se om han finner det mödan värt att replikera på mitt anförande. Jag hade i den allmänpolitiska debatten tänkt tala om samma sak som Bertil Fiskesjö, nämligen behovet av att reformera det svenska valsystemet. Jag hör till dem som menar att vi har ett rätt dåligt valsystem, i varje fall ett valsystem som saknar några av de inslag som behövs om det skall vara riktigt bra. Valsystemet skall ju ge en korrekt avläsning av vad väljarna i vårt land tycker. Valsystemet skall också stimulera till valdeltagande och till kontakt mellan dem som blir valda och deras väljare. På de här punkterna kan man nog tycka att vårt valsystem är rätt ofullständigt. Vi har sedan 1970 ett riksproportionellt system, dvs. valresultatet blir precis det som väljarna har sagt, men det finns i systemet två klara svagheter, som man åtminstone bör studera i ett framtida författningsarbete. Det ena är den spärr mot småpartier som vi har valt. Mera av en sinkadus har den hamnat på 4 20 i riksdagsval och på 3 26 i landstingsval. Riksdagsvalets 4 70 innebär att partier som kommer under 4 Yo inte får den rättvisa som riksproportionaliteten i övrigt ger. Det andra är en gammal företeelse som vi har kvar, den jämkade uddatalsmetoden med divisorn 1,4. En gång i världen fanns det nog skäl för att ha denna metod, men motiven för att behålla den försvann sedan vi hade skapat det riksproportionella systemet. På dessa bägge punkter menar jag att systemet behöver kompletteras. Men den stora bristen i vårt svenska valsystem är att vi egentligen saknar möjlighet att rösta på person. Vi har 28 länsvalkretsar, och i dem väljer vi på grundval av listor som partierna har upprättat. Det är partierna som bestämmer den inbördes ordningen mellan kandidaterna, och det är alltså partierna som talar om vilka som kan accepteras i de olika positionerna. Väljaren har icke i det svenska valsystemet någon reell möjlighet att påverka detta. Vi har kvar en annan företeelse från det gamla systemet, nämligen strykningar. Sådana kan i riksdagsval inte vara något annat än en möjlighet till en, nog så viktig, missnöjesmarkering, men betyder ingenting för sammanräkningen. Det är från de här utgångspunkterna, fru talman, som jag och andra tycker att det finns skäl att se över det svenska valsystemet, förnya det och förbättra det. Man kan då som Bertil Fiskesjö resonera så, att förändringar kan göras inom ramen för det proportionella systemet. Då kan man hämta kunskaper kanske i första hand från Schweiz, Norge och Finland. Alla dessa tre länder har proportionella system. I Norge och i Schweiz har man en form av framlyftning av kandidater. Man kan i det norska systemet med kumulering rösta två gånger på en person och därmed inom ett proportionellt system göra en personmarkering. Det är utmärkt. Det är en förbättring av det proportionella systemet. En liknande metod, som kallas panachering, finns i Schweiz. En annan metod, som jag känner stark sympati för, är den som tillämpas i Finland, där man har ett proportionellt system som dock bygger på att man lyfter fram en kandidat och ger denne sin röst. När man räknar samman personrösterna får man fram en fördelning mellan partier. När jag ser på valsystemen runt om i världen känner jag en speciell sympati för ett system som är en syntes — Bertil Fiskesjö använder ordet hybrid, men jag skulle föredra ordet syntes — av två goda ting. Det är fråga om ett renodlat proportionellt system, som leder till att man får precis den struktur på sin riksdag som väljarna har bestämt. Men detta system innehåller också en majoritetsvalsomgång. Man kan säga att det finns ett första och ett andra led i systemet. I det första ledet väljs ungefär halva riksdagen i enmansvalkretsar, och i det andra ledet väljs återstoden av riksdagen i ett regionalt system, där också väljaren får delta. Detta innebär att varje väljare har två röster, och i detta ser jag en stor fördel. Varje väljare kan rösta dels på den person hemma i den egna valkretsen som han känner stor sympati för, dels på det parti vars rikspolitiska inriktning han vill stödja. Jag vill här alltså framhålla det västtyska systemet med dess kombination av majoritetsvalsomgång och proportionell omgång. Jag vill också tala för en förändring av sammanräkningstekniken. Som Bertil Fiskesjö också litet apostroferade har vi moderater sagt att vi gärna vill bidra till författningsdebatten genom att lägga fram ett konkret förslag. Det är inte det enda förslag som skall diskuteras, men vi har velat se det som ett bidrag till debatten om valsystemets utformning. Det föreslagna systemet tillämpas i Västtyskland, och alla grupper som man talar med där nere säger att det är ett utmärkt fungerande system. Det finns alltså erfarenheter av detta. Samtidigt vet vi att vårt eget valsystem är ofullständigt, främst när det gäller personval. Vi har därför lagt fram ett konkret förslag. Låt mig, fru talman, också säga att det som jag menar är det viktigaste i detta sammanhang är att försöka skapa ett valsystem som ger en valrörelse med både ett personmoment och ett proportionellt moment. Skulle man följa våra idéer om den kombinerade metoden, skulle vi samtidigt som vi har exakt samma valrörelse som i dag, med samma argumentering, samma politiska struktur och samma frågor, på 150 eller 170 platser i landet — beroende på hur många valkretsar vi skapar — få lokala debatter mellan två eller tre eller flera kandidater, som presenterar sig som personer och som representanter för partier och partigrupper. Att detta skulle vara en vitalisering av det svenska valsystemet är fullkomligt självklart. Jag tror att vi alla som riksdagsmän skall fundera litet på den vikande kurvan när det gäller valdeltagandet och på det minskande intresset för val och politiker. Det vore dumt av oss att inte dra några slutsatser av detta. En slutsats skulle kunna vara att vi kunde få ett vitaliserande valsystem, där väljaren och inte partierna bestämmer vilken person som skall bli invald i riksdagen. Detta är en förbättring. Jag vill säga till Bertil Fiskesjö, för att han inte skall tycka att vi är för ensidiga, att vårt förslag inte är det enda som skall diskuteras — det är ett bidrag till författningsdiskussionen. Låt mig också göra en historisk kommentar — det är så länge sedan att det är nästan historiskt. Jag hörde till dem som arbetade litet smått med dessa frågor redan i samband med den Sandlerska utredningen i början på 60-talet. Nuvarande landshövdingen i Västerbotten Sven Johansson, jag och några till skrev då en bok med titeln ”En ny riksdag. Ett nytt valsystem”, där vi diskuterade just den typ av frågor som både Bertil Fiskesjö och jag har varit inne på i dag. Där kom vi fram till att en förändring av det svenska valsystemet i riktning mot det västtyska vore en fördel. Det är nu 26 år sedan som vi skrev boken, men jag hör fortfarande till dem som menar att en förändring i den riktningen vore en förbättring av det svenska valsystemet. Avslutningsvis, fru talman, är den rimliga slutsatsen av ett sådant här resonemang att vi från alla grupper bör se om valsystemet kan förändras och förbättras. En önskvärd förbättring bör gå i riktning mot dels större rättvisa för alla partier, dvs. genom att spärrarna tas bort, dels ett system som i större utsträckning möjliggör personval. Det är de bägge sakerna som vi har velat markera tillsammans med ett konkret förslag om valsystem när vi har presenterat denna idéskiss.
Fru talman! Mycket av det som Göran Åstrand säger låter bra. Det är bara det, att om man lägger önsketänkandet över verkligheten stämmer det inte särskilt bra. Det är ingenting som säger att det västtyska systemet är bättre än vårt. Där tycker man att det är bra, därför att man har haft det och det har fungerat hyggligt. Vårt system har fungerat lika hyggligt. Göran Åstrand sade att valsystemet skall stimulera till valdeltagande och avspegla väljaropinionen. Det kan vi självfallet vara ense om, men inslaget av majoritetsval har ett helt annat syfte. Man kan säga att det möjligen kan stimulera till ökat valdeltagande, men verkligheten visar att det inte har gjort det. I alla de länder där man har majoritetsval är valdeltagandet mycket lägre än det är i de länder som har proportionella val. I USA, där personmomentet är så kolossalt dominerande, ligger valdeltagandet skrämmande lågt, för att vara i en demokrati. Reagans stora seger klarade han med hjälp av 25 0 av de röstberättigade i USA. Det gäller att ha ögonen öppna för verkligheten. Hur vanskligt det kan vara att påstå att denna typ av val stimulerar framtagandet av kvalificerade, intressanta personer visar erfarenheten inte minst från England. Det är lätt att rada upp mycket framstående personer, som har kommit att betecknas som statsmän, som har åkt ut, t.ex. Gladstone på 1800 talet och Churchill på 1900-talet. De har blivit ordentligt utslagna när det har gått dåligt för deras partier, oavsett vilka personligheter de har varit. Jag har inte alls något emot att vi ser på de här frågorna en gång till — jag har ju varit med och diskuterat dem fram och tillbaka några gånger tidigare. I de utredningar som har gjorts har konkreta förslag lagts fram om ett ökat inslag av personval, men det har inte märkts något intresse för detta från de politiska partierna. Jag har under sommaren noterat att Kommun-Aktuellt har gjort en enkät bland partiledare och andra, där samtliga — för socialdemokraternas del partisekreterare Bo Toresson — har sagt att de nu är intresserade av ett ökat personvalsinslag i våra val. Det är verkligen roligt att höra — det kanske kan komma någonting ut av detta. Det finska systemet vill jag direkt varna för. Om jag får tillfälle till ytterligare en replik skall jag förklara varför.

Fru talman! Jag vet inte varför Bertil Fiskesjö söker strid med mig i en fråga där jag inte har den uppfattning som han påstår att jag har. Jag har inte sagt att vi skall ha ett renodlat majoritetsvalsystem, där man t.ex. skulle kunna komma i en situation att mycket kvalificerade politiker slogs ut. Det är en av riskerna med ett renodlat majoritetsvalsystem. Det har aldrig föresvävat mig att det är just det vi skall ha, och därför förstår jag inte varför Bertil Fiskesjö i sin replik bygger upp hela sitt resonemang på denna felaktiga slutsats och detta felaktiga konstaterande av vad jag egentligen sade. Det är just därför att det finns sådana risker och just därför att proportionaliteten skulle kunna bli hotad som det finns skäl att fundera på en kombination, det som jag kallar en syntes. Ett majoritetsvalsystem, med alla de fördelar det helt uppenbart har, i den lokala valrörelsen, där människor får redovisa hur de personligen ser på frågor, inte bara som megafoner för ett parti, skulle kunna kombineras med en proportionell omgång. De statsmän som Bertil Fiskesjö vill rädda, i det resonemang han för från felaktiga utgångspunkter, blir räddade med detta system. Partierna är väl inte dummare än att de sätter upp de personer som de vill ha i den proportionella omgången och därmed ser till att dessa kommer med. Jag vill upprepa, fru talman, att detta inte är den enda lösningen på dessa problem. Detta är ett sätt att litet mer konkret och mycket seriöst belysa hur ett valsystem skulle kunna se ut — det vore utmärkt om det kom andra skisser. Jag är inte lika kategoriskt negativ till det finska systemet — jag skulle nästan vilja säga att jag är rätt positiv till det. Det är nämligen ett proportionellt system som lyfter fram personer. Jag är också rätt positiv till det norska systemet. Det viktiga är att vi som är ansvariga här i Sveriges riksdag, som arbetar med och har kunskaper i dessa frågor, försöker få i gång en debatt om en förändring av valsystemet i denna riktning. Det var egentligen det jag ville säga i mitt första inlägg.
Fru talman! Först vill jag säga att det även med den variant som Göran Åstrand gör sig till tolk för, dvs. ett majoritetsvalsystem, blir ett mycket begränsat urval av kandidater i själva majoritetsvalet, i varje fall med ett bibehållet flerpartisystem i vårt land. Massvis av väljare i olika valkretsar har då ingen rimlig chans att rösta på sin kandidat, därför att det ter sig helt meningslöst. Det är så majoritetsvalsystemet fungerar. Man kan på förhand, på grundval av partiernas storlek, säga vilken kandidat som kommer att ta hem spelet. Det blir då inte en fråga om vederbörandes kvaliteter eller förmåga att stimulera människor, utan om vilket parti vederbörande tillhör. Det visar alla de undersökningar som har gjorts om majoritetsvalsystemet. Jag annonserade att jag skulle säga några ord om det finska systemet. Där har man absolut personval, och det innebär — detta har beskrivits felaktigt i en del av de stora tidningarna här i Sverige — att man helt enkelt röstar på ett nummer som en kandidat har. Jag känner en finsk riksdagsledamot, som bland sex olika kandidater i partiet som fick röster blev invald med en övervikt på åtta röster. Det innebar alltså att den stora majoriteten inom hans parti egentligen inte ville ha honom utan någon annan. Här är det en verkligt relativ majoritet som har fått genomslag. En annan bekymmersam sak med detta system, liksom med alla majoritetsvalsystem, är att det blir den enskildes ekonomiska resurser som i mycket hög grad avgör vilken publicitet han kan få. I Finland försöker man backa upp en kandidat genom att några slår sig samman och sätter in annonser i tidningarna. Partierna kan i alla fall inte gå in för sina kandidater på samma sätt som de gör i vårt land, därför att det betraktas som ett obehörigt ställningstagande till förmån för vissa kandidater. Summeringen för min del blir då att jag gärna deltar i en förnyad diskussion om detta. Den allmänna debatten visar att det finns öppningar. En möjlig lösning är alltså ett ökat personval inom det proportionella valets ram. Det vore väl inte så dåligt om vi kunde komma så långt, Göran Åstrand.
Fru talman! Nej, det vore inte alls dumt. Det var ungefär det jag försökte säga i mitt anförande när jag beskrev en av metoderna att komma dithän. Jag tycker fortfarande att Bertil Fiskesjö målar en rätt konstig bild av den lilla idéskiss som vi presenterar. Han säger att det kan bli vissa negativa effekter av ett majoritetsvalsystem. Förra gången tog han exemplet att statsmännen inte blir valda, och den här gången sade han att vissa politiska opinioner i vissa delar av landet är så svaga att de vet att de inte blir valda. Det är korrekta påpekanden, men de blir inte riktigt korrekta om valsystemet ändras. Statsvetaren Bertil Fiskesjö vet naturligtvis att man i Västtyskland är mycket nöjd med detta system. Det är helt uppenbart att det då ska pas opinioner som inte är lika givna i systemets struktur som Bertil Fiskesjö beskriver det, utan det är möjligt för starka personligheter med grupper bakom sig att verkligen bli valda. I dag är det inflytandet lika med noll — vi måste ha som utgångspunkt att den möjligheten inte finns. I framtiden skulle det kunna bli ett väsentligt ökat lokalt inflytande och en möjlighet att genomföra en sådan valrörelse. Jag vill bara sedan göra en politisk kommentar. Jag tycker att man skall fatta sådana här beslut i politisk enighet, så långt det går. Jag hade med stort intresse läst vad tidningarna och politikerna sade i augusti, när Carl Bildt och jag presenterade det här förslaget. Det var oerhört positiva reaktioner från de allra flesta. De flesta sade: Det är bra att det kommer ett genomarbetat förslag. De som var mest negativa, och det är en händelse som ser ut som en tanke, var några centertidningar, som i stort sett dömde ut förslaget. Jag skulle vilja säga att det vore värdefullt om man inte dömde ut denna tanke. Låt oss ta med den här diskussionen plus alla de andra förändringsstrukturer som man kan tänka sig in i ett framtida författningsarbete. Det nuvarande valsystemet är ur de här utgångspunkterna icke bra. Varje förändring i riktning mot ökat personval är en förbättring. Det jag har skisserat är en av många tänkbara modeller.

Fru talman! Jag känner mig litet malplacerad. Jag hade tänkt föra en debatt med socialdemokraterna och förhoppningsvis med Olle Svensson. Men ingen av dem är anmäld och nu säger Olle Svensson att det inte är möjligt att efterhandsanmäla sig. Jag vet inte riktigt vad jag skall ta upp. Den debatt som Göran Åstrand och Bertil Fiskesjö har fört är i sig intressant. Men jag tror inte att det tillhör de dagspolitiska realiteterna att göra så genomgripande förändringar, av mycket betänkligt slag, som Göran Åstrand föreslår. Men jag kanske ändå får säga några ord, och då vill jag gärna knyta an till det Bertil Fiskesjö sade tidigare om vår gemensamma resa i Sovjetunionen och om våra gemensamma reseintryck. Jag var också fascinerad över den process som pågår där, mot ökad demokrati. Jag tror det är av stor vikt att vårt eget land och våra egna partier nu kan stödja den här utvecklingen. Det har kommit som en stor överraskning för många att det var möjligt att genomföra så här stora förändringar, att vi nu får parlament som blir levande och diskuterande församlingar i stället för själlösa nickedockor som hyllar regeringsmaktens alla förehavanden. En lång rad skiftande uppfattningar och idéer i folkopinionen börjar nu också avspegla sig i parlamenten. Petrifierade kommunistiska partier tvingas till omtänkande för att vinna folkligt stöd. Man kan naturligtvis på kort sikt säga att hela denna process försvagar regeringsmakten, apropå vår egen diskussion. Men samma process stärker också demokratin, och jag är övertygad om att en regeringsmakt som har en stark folklig förankring på sikt också innebär en stark regeringsmakt. Alla skillnader till trots som finns mellan våra länder — de är alltså mycket stora — tror jag att en del debattörer i vårt eget land borde fundera lite grand på utvecklingen i öst. Här har vi en riksdag som trots höga spärregler, alltför höga enligt min mening, speglar mycket skiftande opinioner ute i samhället. Nu hävdas på en del håll att detta skulle utgöra en fara för regeringsmakten. Parlamentarisk splittring, sägs det, kan skapa svaga regeringar, vilket i sin tur leder till en allmän kris i vårt land. Receptet som skrivs ut av dessa debattörer innebär att mångfald och pluralism skall bekämpas med konstlade, för att inte säga odemokratiska metoder. Minoritetspartier skall diskrimineras ännu mer. De stora betongklossarna skall premieras och ges överrepresentation i akt och mening att skapa stabila regeringsunderlag. Ja, fru talman, om jag inte målar alltför häftigt så verkar det som om en del debattörer nästan tycks drömma om att förvandla Sveriges riksdag till ett Högsta sovjet, modell äldre. I själva verket tycker jag att det är en stor styrka för vår riksdag om den ger utrymme för åsiktsbredd och självständighet. Och det behöver ingalunda vara liktydigt med regeringsmaktens förfall och förtvining. Det finns ett ansvar här i huset för att vi skall ha en fungerande regering. Men det förutsätter också lyhördhet från regeringens sida för dess uppdragsgivare här i riksdagen, som faktiskt är den första statsmakten. Ibland får man tyvärr intrycket att regeringen söker förankra sina förslag på alla möjliga håll, bland de stora intresseorganisationerna, bland arbetsgivarnas organisationer, bland sin egen personal i kanslihuset, men glömmer bort riksdagens existens. Då kan det gå som det gick i våras. Då kan det också gå som det gick i morse. Jag beklagar mycket att vi hamnade i en sådan egenartad situation att vi måste rösta om en remiss av en motion till ett utskott. Jag tror att man hade kunnat undvika detta om partierna hade fått mer tid att diskutera den här frågan. Jag tror också att man hade kunnat undvika detta, om socialdemokraterna hade respekterat vad riksdagen faktiskt beslöt i våras, då riksdagen mycket otvetydigt gav som sin mening till känna att man förväntade sig förslag från regeringen i fråga om fastighetsskatten under hösten. Det fanns då fyra partier i skatteutskottet, de tre borgerliga partierna och miljöpartiet, som ville ha ett moratorium när det gällde fastighetsskatten. Vi kom överens med socialdemokraterna och formerade en majoritet. Vi sade att vi förväntade oss att det kommer ett förslag under hösten som klarar ut den här frågan, ett tillkännagivande. Det blev också riksdagens beslut. Därför är det mycket beklagligt att regeringen inte tar hänsyn till detta. Det går inte enligt min mening att bara säga att man har bollat frågan till några partiledare. Den metoden, att överföra riksdagens auktoritet och myndighet, riksdagens forum, till ett antal partiledare eller andra instanser, är inte alltid bra. Det är bra att den här typen av informella diskussioner och kontakter förekommer. Men det innebär inte att man kan negligera de beslut som Sveriges riksdag har fattat. För oss var detta en svår fråga, för vi menar att det var en exceptionell situation. Vi ville inte gärna medverka till ett beslut, som innebar att talmannens förslag fick minoritet. Samtidigt menar vi, med tanke på att regeringen enligt vår mening inte följde det riksdagen faktiskt har beslutat, att det var en sådan allvarlig situation att det kunde anses motiverat att man fick motionera i den här frågan. Det var bakgrunden till att vi, efter en mycket stor diskussion i vår grupp — och man kan t.o.m. säga efter mycken vånda, för vi tyckte detta var en otrevlig situation — ansåg att den enda möjliga slutsatsen vara att man borde acceptera en remiss av motionen till utskott, att man borde acceptera att det skulle vara möjligt att väcka en motion. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att vi från mitt partis sida välkomnar en levande författningsdebatt. Men vi vill samtidigt varna för att sätta s.k. effektivitet och handlingskraft i motsats till demokrati och mångfald. För då är vi inte med längre.

Fru talman! Också jag vill ta upp frågorna om det sjunkande valdeltagandet i relation till demokratifrågorna, förnyelsen och engagemanget i dagens samhällsdebatt. Vi kan lätt konstatera, med hjälp av statistik från det senaste valet, att valdeltagandet sjunker och att röstskolkandet ökar. Det centrala för oss politiker i detta läge borde vara att ta en debatt om hur vi skall förnya oss och föra en politik som verkligen engagerar våra väljare. Här behövs helt enkelt nya grepp. En del av det nya i svensk politik är onekligen den politik vi i miljöpartiet de gröna driver på centrala områden. Om vi analyserar den debatt som började i somras om behovet av en ny författning, så finner ni att denna debatt inte har utgått från en vitalisering av den svenska demokratin utan i stället har gällt hur de gamla förlegade blocken skall behålla sin makt för att kunna föra samma gamla tillväxtpolitik. Man har, enligt mitt sätt att se, satt blockpolitiken i centrum. Fru talman! Vad är det egentligen som kommer att hända om vi antar moderaternas förslag om en variant av enmansvalkretsar? Jo, just det som gömmer sig i ordet: en mans valkretsar — ännu fler män i riksdagen och ännu svårare för nya rörelser att etablera sig i debatten. Vi såg nyligen hur det gick i Storbritannien, där vårt systerparti fick 15 70 i EG-valet men inte ett enda mandat. Är det verkligen denna s.k. innovation som svenska väljare har behov av? Vi i mp tycker inte det, och därför bygger vi vår politik på engagemang och delaktighet hos vanliga människor. Det är därför, fru talman, som vi också har medfört en verklig vitalisering sedan vi kom in i svensk politik. Nu är vi många som jobbar för en verklig förnyelse av debatten genom att inte längre stå vid sidan om och klaga på att jorden håller på att gå under utan att aktivt delta i det politiska arbetet. För varje dag blir vi fler. Det är den vitaliseringen som politiken behöver, och inte en cementering av det gamla. Med detta engagemang hoppas vi kunna — och har även fått en del bevis för att vi lyckas — tvinga er i de gamla partierna till förnyelse. Fru talman! Jag ser faktiskt moderaternas förslag om s.k. förnyat valsystem som ett bevis för att vi har lyckats slå sönder den gamla blockpolitiken. Man kommer då med ett förslag om att lagstifta om den förlegade politiken istället för att ta den nya situationen som en utmaning. Tror ni verkligen inte på era idéer längre? Måste ni lagstifta er fram till det gamla systemet? Vi anser att de stora överlevnadsfrågorna innebär en så stor utmaning att det är där vi skall lägga all kraft. Ett enkelt men viktigt instrument för detta är att göra människan medveten om hur politiken fungerar och hur man blir delaktig i den. Det är därvidlag som jag vill anknyta till ett aktuellt ämne som snart skall komma på riksdagens bord, nämligen den nya regionala förvaltningen. Redan år 1862 var det meningen att landstingen skulle utgöra folkviljans manifestation på den regionala nivån, vara det regionala parlamentet. En lång tid har gått sedan dess, men den regionala styrningen och insynen saknas fortfarande. I dag är det få som vet hur den regionala beslutsgången egentligen ser ut och vilka beslut som fattas. Vad beror då detta på? Är de regionala frågorna ointressanta, eller är det beslutsfattandet som är otydligt och svårbegripligt? Från demokratisk synpunkt är det befintliga systemet helt otillfredsställande, och det måste därför revideras från grunden. Landstingens och länsstyrelsernas kompetensområden är otydliga och stelbenta och därmed kreaktivitetshämmande. Landstingen har trots allt en relativt demokratisk beslutsapparat med bl.a. landstingsval och öppna möten. Men det som redan på 1800-talet var tänkt att bli ett regionalt parlament har i dag mer eller mindre blivit ett sjukvårdsparlament. De andra parlamentariska frågorna har alltmer försvunnit in i de slutna länsstyrelserna. I dessa viktiga styrelser hålls oftast de minsta landstingspartierna utanför. Där finns en ordförande som inte är vald utan utsedd på obegränsad tid, med en makt över styrelsen som är allt annat än ringa. I den aktuella propositionen vägrar man ta ett nytt grepp för att vitalisera och demokratisera den regionala förvaltningen. I stället förvärrar man läget ytterligare. Landshövdingens makt förstärks genom att han eller hon skall sitta som ordförande i de nu föreslagna nämnderna för miljö, lantbruk, kommunikation, utbildning och fysisk planering. Landshövdingen får därmed ännu större inflytande och makt över det regionala arbetet utan att kunna ställas till svars för detta i demokratiska och allmänna val. Samma persons vilja kan sålunda i princip bli allenarådande inom dessa viktiga områden. Vidare är sättet att utse nämndernas iedamöter ytterligare ett hot mot mångfalden och kvaliteten i det regionala beslutsfattandet. Enligt förslaget skall det vara 10 ledamöter, varav 5 skall utses av regeringen och 5 av landstinget. Risken för att sammansättningen blir 3 s, 1 m och 1 fp gånger 2 är uppenbar — eller är det t.o.m. tanken? Här krävs nya grepp. Miljöpartiet de gröna anser att en form av direktvalda regionala parlament måste inrättas och att dessa parlament skall överta nuvarande landstings och länsstyrelses uppgifter — och väsentliga delar av den centrala förvaltningens uppgifter på det regionala området. Detta, fru talman, skulle verkligen engagera och vitalisera många människor som i dag står utanför eller vid sidan om de regionala frågorna. Och det skulle motverka det hot mot demokratins fortlevnad som det ökande röstskolkandet utgör — och som jag inledde mitt anförande med att tala om.
Fru talman! Jag hade egentligen tänkt nöja mig med en litet elak replik. Hans Leghammar sade att han var bekymrad över det sjunkande valdeltagandet och den bristande politiska vitaliteten. Men, sade han, genom miljöpartiet hade detta reparerats, nu hade vitaliteten kommit in i svensk politik. Rent statistiskt är det väl ändå så, att valdeltagandet i Sverige har sjunkit i takt med att miljöpartiets styrka har ökat från val till val. Nu är detta naturligtvis inte bevis för någonting vare sig hit eller dit. Men jag skulle vilja anknyta till det som Hans Leghammar sedan förtjänstfullt kom in på i slutet av sitt anförande. Det gäller en mycket viktigare fråga än frågan om reformering av valsystemet i stort: Skall vi skrota den regionala demokratin? Det är ju det som är på gång. Det finns tankar om en ny kommunreform där man tar över landstingens uppgifter — och det finns också andra anslag, t.ex. att föra in allmänpolitiska frågor i allt större utsträckning i den statliga länsstyrelsen — med åtföljande central toppstyrning. Det är alltså den utvecklingen som är på gång. Härvidlag behöver vi, tycker jag, en djupgående och nyskapande demokratidebatt.
Fru talman! Jag blev starkt apostroferad också i Hans Leghammars anförande och får väl glädja mig åt det. Det innebär alldeles uppenbart att den lilla skissen till ett nytt valsystem intresserar och engagerar, även om alla inte har förstått finesserna i det här förslaget. Jag tycker liksom Bertil Fiskesjö att Hans Leghammars attityd till miljöpartiets roll när det gäller valdeltagande och valresultat var litet svag. Vad Bertil Fiskesjö sade på den punkten kan jag instämma i. Den idéskiss som vi har presenterat skulle innebära att partier av det slag som Hans Leghammar representerar faktiskt skulle bli representerade i riksdagen även om de krymper. De skulle alltså få exakt den representation i riksdagen som väljarna har avsett. På inget annat sätt kan man kommentera den här idéskissen. Och om man nu längtar efter att få politiken mera regionalt och lokalt förankrad — och det tror jag vi gör litet till mans — så kan den här idéskissen möjligen bidra till det också, eftersom man får lokala riksdagsmän. Ingen av oss är lokal riksdagsman. Vi är valda proportionellt ute i länen. Om man accepterar den här idéskissen, så innebär det att vi får 150 lokala riksdagsmän, valda i lokala valrörelser med lokal och regional debatt. Precis de önskemål som Hans Leghammar här framför blir då tillgodosedda. Men jag vill ytterligare en gång upprepa att alla dessa olika inlägg som vi gör i författningsfrågan inte innebär den slutliga lösningen utan är bidrag till diskussionen. Jag har försökt bidra från min sida.
Fru talman! Jag fick ta emot ett angrepp som innebar att vårt inträde i riksdagen skulle göra att valdeltagandet hade sjunkit. Jag höll på att säga att det är så som fan läser Bibeln. Verkligheten är ju, som jag försökte läsa ut, att engagemanget är det viktiga och det centrala i den politiska debatten. Jag är övertygad om att det engagemang som har väckts bland alla dessa miljöpartister och andra som har aktiverats under de senaste åren också på längre sikt kommer att göra att politiken blir mer intressant. Det viktiga och centrala för oss politiker i dag är hur vi kan engagera vanliga människor. Om det borde vi faktiskt föra ett gemensamt resonemang. Politiken börjar bli alltför ointressant; det är ”de” i Stockholm och ”de” i fullmäktige — det är inte vi vanliga, enkla människor som har det politiska ansvaret. Det är framför allt där som vi vanliga enkla miljöpartister har kom mit in i bilden och vitaliserat den politiska makten. Det var vad jag ville ha sagt. Att sedan valdeltagandet har sjunkit samtidigt som vi har kommit in i riksdagen tror jag vi kan tillskriva andra omständigheter: Det är inte våra väljare som har röstskolkat — det är andra. Göran Åstrand sade någonting om att med hans skiss skulle små partier vara med. Visst! Det kan vi lätt åstadkomma. Vi har en partimotion där vi förslår att vi skall sänka spärrarna med 2 96. Det kan vi genomföra detta riksdagsår. Jag hoppas att Göran Åstrand stöder vår motion när den kommer upp till behandling.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Fru talman! Den debatt och diskussion som hittills förts i riksdagen om vår svenska invandraroch flyktingpolitik har till största delen handlat om rätten till asyl, handläggningstiderna, barnens situation och flyktingkvoten. Det är naturligtvis mycket viktiga frågor. Men alla problem är inte lösta i och med tillståndet att stanna. Ibland verkar det som om engagemanget hos många svenskar enbart räckte fram till beslutet om uppehållstillstånd. Vår flyktingpolitik handlar också om hur vi tar hand om dem som får en fristad i vårt land, vilka möjligheter vi ger dem till ett mänskligt och värdigt liv, till bostad, till arbete eller utbildning — hur vi gör dem delaktiga i vårt vardagsliv. För att inte nya stora problem skall uppstå när det gäller vårt flyktingmottagande är det viktigt att det kommunala flyktingmottagandet fungerar. Många kommuner gör stora insatser, medan andra skulle kunna göra mer. Det är nödvändigt att kommunerna fullföljer sina avtal med invandrarverket och helst ökar sin andel kommunplatser. Landets kommuner har i avtal med invandrarverket lovat att ta emot 18 300 flyktingar men har hittills bara tagit emot 12 500. På våra flyktingförläggningar finns i dag ca 6 000 människor med upphållsoch arbetstillstånd som inte fått någon kommunplats. Invandrarverket räknar med att siffran, om ingenting händer, vid årsskiftet är uppe i ca 10 000 människor. Invandrarverkets generaldirektör har i ett brev till samtliga partier vädjat om hjälp för att öka antalet kommunplatser. Det är nödvändigt att vi som riksdagsledamöter, oavsett parti, gör en insats här. Vi kan göra det genom att påverka våra partikamrater i kommunerna att nu i första hand ta emot ytterligare 15-16 flyktingar per kommun, så att de 6 000 med uppehållsoch arbetstillstånd kommer bort från förläggningarna och ut i samhället. Bristen på kommunplatser är redan ett problem och håller på att bli en verklig flaskhals i vårt flyktingmottagande. Flera kommuner har börjat backa och vill inte teckna nya avtal med invandrarverket eller höja sitt flyktingmottagande. Kommunerna anför som skäl bl.a.: ”Vi har tagit emot så många redan. Vi måste få en andhämtningspaus.” Ett annat skäl är att många är oroliga för opinionsläget. Man är orolig för den invandrarfientlighet som blossat upp i vissa kommuner, delvis kanske beroende på att man har för många flyktingar i ett och samma bostadsområde. Men det tyngst vägande skälet är bostadsbristen. Samtidigt som det råder bostadsbrist i ca 85 26 av landets kommuner är det aktuella behovet av bostäder enbart för flyktingar 15 000, och invandrarverket beräknar ett fortsatt behov av ca 10 000 bostäder årligen. Men vi kan inte ha en generös flyktingpolitik som säger ja vid gränsen och sedan nej till ett liv i det svenska samhället. Eftersom vår flyktingpolitik är en nationell angelägenhet och ansvaret för bostadsförsörjningen är en kommunal angelägenhet är det inte rimligt att hela ansvaret ligger hos kommunerna, utan här måste staten och kommunerna gemensamt finna bra lösningar. Det är naturligtvis bättre att flyktingarna får flytta ut till ett normalt liv i samhället så snart som möjligt även om det under en begränsad tid blir till en bostad som inte uppfyller alla krav. Flera kommuner har också hittat bra tillfälliga lösningar, men det finns också hos många kommuner ett motstånd mot tillfälliga lösningar. En undersökning som Kommunförbundet gjort och vars syfte var att utreda kommunernas eventuella möjligheter att ta emot fler flyktingar visade att flertalet kommuner efterlyser ett förändrat synsätt hos både departement och invandrarverk när det gäller genomgångsbostäder, paviljonger och kategoriboende. Utgångspunkten bör vara, anser dessa kommunerna, att flyktingar i likhet med andra grupper skall erbjudas permanenta bostäder och ett integrerat boende. I de fall tillfälliga bostäder kan komma i fråga skall det finnas en permanent lösning i sikte. Dessutom anser kommunerna att staten måste ta itu med de höga byggkostnaderna, så att kommunerna har råd att fullfölja sin planerade nyproduktion av bostäder. Bristen på bostäder är ju inte enbart ett flyktingproblem utan ett allmänpolitiskt problem. Vi kan inte besluta om en generös flyktingpolitik i Sveriges riksdag och sedan inte ge kommunerna möjlighet att genomföra det som riksdagen beslutat. Vår flyktingpolitik måste hänga ihop för att vara trovärdig. Ett ja till asyl måste också vara ett ja till ett liv ute i det svenska samhället. Det är vårt gemensamma ansvar att det blir så.

Fru talman! Vem vill ha flyktingar? Inget land har egentligen någon större lust att ta emot flyktingar. De är helt enkelt för det mesta inte välkomna. Stater — stora såväl som små, diktaturer såväl som demokratier — gör vad som står i deras makt för att bli av med flyktingar, vältra över bördan på någon annan. Flyktingarna påminner oss om att det, trots de framsteg som under den senaste tiden har gjorts för freden och demokratin, finns miljoner människor som blir offer för inbördeskrig, förföljelser av etniska eller religiösa minoriteter och politisk förföljelse. Genom flyktingströmmens sammansättning kan vi avläsa läget för de mänskliga rättigheterna i världen, och den läsningen är inte alltid uppmuntrande. Flyktingströmmen är aldrig standardiserad, jämn och stabil, något som man kan göra beräkningar och planer om. Till sin karaktär är flyktingströmmarna irreguljära, ryckiga, beroende av de politiska händelserna mellan län der och inom länder. Den insikten måste man ständigt påminna om i flyktingdebatten. Flyktingskapet handlar om offren för brott mot mänskliga rättigheter — inte om planerad ekonomisk invandring. Om t.ex. turkbulgarerna själva kunnat påverka förhållandena hade de kanske föredragit att inte bli förföljda på grund av sin etniska särart framför att tvingas löpa gatlopp i Europa. Varje sådan förändring i världspolitiken som skapar en flyktingström verkar alltid föra med sig konvulsioner hos de fredliga och demokratiska mottagarländerna. Det enskilda mottagarlandet funderar på hur det kan påverka och omforma flyktingströmmarna. Man försöker städa bort flyktingarna från den egna dörrmattan. Här är de flesta länder mycket kreativa. Kommer man inte på några idéer själv är det bara att låna friskt från grannlandet. Denna utveckling har skapat vad som kallas det europeiska fortet, där Sverige på ett synbarligen målmedvetet sätt deltar med byggstenar och murbruk. Sedan en tid tillbaka har etniska minoriteter i både Rumänien och Bulgarien haft stora problem. Enligt UD:s formuleringar har myndigheterna i Bulgarien satt i gång en aktion för att förmå etniska turkar att lämna Bulgarien. Från bombardemangen och de våldsamma striderna i Beirut har många libaneser flytt den senaste tiden. Albaner från Jugoslavien, vilka enligt Amnesty riskerar fängelse, misshandel och t.o.m. dödsstraff för politiska aktiviteter har sökt sig till Sverige. Detta syns i den svenska flyktingstatistiken, föga förvånande. Däremot har vi inte sett till några chilenare sedan den 1 januari, åtminstone inte i några större skaror. Cirka 10 personer i månaden har lyckats ta sig till Sverige för att söka asyl. Detta resultat av viseringstvånget har tydligen uppmuntrat regeringen, så att den fortsatt att söka omforma och knåda flyktingströmmen så att den skall passa Sveriges administrativa krav. Tidigt i somras kom viseringskravet gentemot rumäner, och nu i oktober följde viseringskravet mot bulgarerna. Regeringen har särskilt angivit att viseringskravet var riktat mot de förföljda turkbulgarerna. Folkpartiet tar kraftigt avstånd från metoderna att hindra flyktingar att komma in i Sverige genom att använda viseringsbestämmelser som ett specialskräddat verktyg. Det måste påpekas om och om igen tills det går in: Viseringar kan inte tillämpas på politiska flyktingar! De kan inte få visum med mindre än att ambassaden begår tjänstefel. Viseringsbestämmelser avser reguljära resor för turister, affärsmän och studenter. Men den svenska regeringen har kommit att använda viseringsbestämmelserna som ett regelrätt vapen i sin kamp mot de asylsökande. Detta är inte acceptabelt! Det är inte lätt att ta emot asylsökande och att ge flyktingar en bra start i sitt nya hemland. Det är det nog inga som vill påstå. Men det ligger ett särskilt ansvar, utöver vår plikt gentemot flyktingen själv, att se till att allt fungerar väl. Om problemen växer sig stora riskerar nämligen den allmänna opinionen mot flyktingar att bli mer fientlig. Just att kämpa emot diskriminering och att verka för tolerans handlar om något vidare än flyktingpolitik: det handlar om ett demokratiskt renhållningsarbete. Det handlar om att vårda demokratins innersta värderingar om allas lika värde. Därför måste en god invandraroch flyktingpolitik handla om att minska friktionspunkterna mellan infödda svenskar och invandrade svenskar. Detta får då inte ta sig uttryck i att hindra flyktingar från att söka asyl i syfte att klappa en invandrarfientlig opinion på huvudet. Nej, ett sådant beteende är knappast grundat i en omsorg om människovärdet och demokratin! I stället måste det handla om att kraftigt förbättra flyktingmottagandet och inslussningen av flyktingar i vanligt vardagsliv. Säkert har många av deltagarna i denna debattrunda fått månget brev från ”upprörd skattebetalare” som ondgör sig över att flyktingarna inte arbetar, att de lever ”på socialen” och att de tar ungdomarnas lägenheter. I många fall är detta rena lögner, eller myter snarare, som cirkulerar. I andra fall är det sanna fakta. Visst skall vi bekämpa dessa tecken på invandrarfientlighet med debatt och fakta, men låt oss inte bjuda på den ilskan! Svensken i gemen retar sig ofta på att de inte arbetar för sitt uppehälle, att de pratar dålig svenska, att de går före i bostadskön. Finns det någon substans i detta, och vad kan vi göra? Jag tror att vi riskerar att få ett flyktingmottagande som skapar socialfall på löpande band. Ett första krav för att hindra detta är att få kortare väntetider. Ett andra krav är att låta flyktingarna får göra nytta under förläggningstiden. Det vill de själva mer än allt, t.ex. genom att få arbete varvat med svenskstudier. Varför inte arbeta med praktikeller beredskapsarbete? Riksrevisionsverket riktade nyligen svidande kritik mot undervisningen i svenska för invandrare. Slöseri med statliga bidrag och bristande respekt för flyktingarnas kunskaper och intressen präglade svenskundervisningen för invandrare menade riksrevisionsverket. ”Vi har träffat flyktingar som ännu efter fyra år inte talar svenska”, säger utredarna i en intervju. De talar om inbyggda systemfel såsom den utdragna takten i svenskundervisningen. Undervisning ges tre timmar om dagen. Därefter får flyktingen vänta kanske månader på nästa kurs. Det finns inga alternativ för den som vill gå snabbare fram, och man tar inte reda på vilka kunskaper en flykting har. Detta ger en antydan till förklaring till att socialbidragskostnaderna för invandrare i Stockholm är så höga. Flyktingarna blir aldrig riktigt färdiga med undervisningen. Ett annat problem är just de höga socialbidragskostnaderna. Invandrarhushållen utgör 36 96 av bidragstagarna i Stockholm, men bara 10 96 av invånarna. Det finns ett klarlagt samband mellan det illa fungerande systemet för svenskundervisning och bidragsberoendet. En tredje faktor som hänger intimt samman med de två andra är diskrimineringen på arbetsmarknaden. Särskilda problem att finna arbete har akademikerna. Det finns undersökningar som visar att invandrarakademiker har utomordentligt svårt att få arbete. Det finns t.ex. välkvalificerade ingenjörer som sökt hundra jobb innan de fått något, eller väntat i upp till sex år innan de fått fast arbete. Detta är oacceptabelt! Låt oss inte heller bjuda på ilskan över flyktingarna som får förturer i bostadskön. På det här sättet kan vi undanröja konfliktgrunder och friktionspunkter mellan svenskar och invandrare. Jag är övertygad om att detta inte bara går utan också måste kombineras med en rättssäker och generös flyktingpolitik.

Herr talman! När man lyssnar på Maria Leissner måste man ju fråga sig: Vad vill folkpartiet egentligen med flyktingpolitiken? Det är ju lätt att kritisera den flyktingpolitik vi har, men vi har aldrig sett några förslag från folkpartiet. Riksdagen har i samförstånd bestämt att vi skall ha en reglerad invandring och vilka regler som skall gälla för denna. Man måste fråga sig om folkpartiet inte ställer sig bakom den reglerade invandringen längre. Är det en fri invandring som folkpartiet vill ha? I så fall tycker jag att man skall säga det, för då blir det en annan diskussion vi skall föra.
Herr talman! Folkpartiet är, som Maud Björnemalm mycket väl vet, för en reglerad invandring, men vi är också för den Gen&vekonvention som Sverige har förbundit sig att följa när det gäller flyktingar. I den Gen&vekonventionen stadgas att en flykting har rätt att söka asyli ett annat land om han känner välgrundad fruktan för förföljelse. Det är själva grunden för vår kritik av regeringen. Vi menar att regeringen när den använder sig av viseringsbestämmelser och andra bestämmelser som syftar till att reglera den ordinarie invandringen till Sverige använder dessa regler som instrument för att komma åt blott och bart gruppen asylsökande och i praktiken avlägsnar sig ett ganska långt stycke från Genévekonventionens grundvalar. Maud Björnemalm vet mycket väl att vårt förslag är att man låter bli att använda viseringsbestämmelserna som ett särskilt verktyg mot flyktingar. Sedan, när flyktingarna har kunnat komma till Sverige och kunnat ansöka om asyl, har vi full möjlighet att med hänvisning till vår politik med reglerad invandring säga till flyktingen att han inte har tillräckliga skäl att få stanna i landet. Att folkpartiet ställer upp bakom detta vet Maud Björnemalm också. Vi kräver inte att alla människor som knackar på Sveriges gräns, så att säga, skall få permanent uppehållstillstånd. Vi kräver bara att de skall få utnyttja sin lagliga möjlighet att lägga fram en ansökan om asyl vid den svenska gränsen.
Herr talman! Maria Leissner vet mycket väl att visumtvång aldrig har hindrat de asylsökande att nå de gränser de vill nå.

Herr talman! Det är intressant att se att regeringen inte lyckades i sin föresats att kväva flyktingströmmarna med de kombinerade åtgärderna viseringstvång och sanktioner mot flygbolagen för att tvinga dem att sortera bort asylsökande utan papper. Vad kan då detta bero på? Åtminstone i teorin ger detta regeringen en ganska effektiv möjlighet att bli av med de allra flesta asylsökande, för vi vet ju att en asylsökande inte kan få visum för inresa i Sverige. Vilken kan förklaringen då vara? Ja, möjligen kan det vara så att de flyktingar som trots allt kommer hit och beviljas asyl därför att vi tycker de verkar vara riktiga flyktingar har tvingats köpa sig hit via falska papper. Det är den självklara utveckling som socialdemokraterna har stimulerat fram. Jag undrar: Var det verkligen dit man egentligen ville? Sedan har jag också en annan fråga till Maud Björnemalm: Hur anser Maud Björnemalm att en spontanflykting på ett lagligt sätt skall kunna nå svenska gränsen?

Herr talman! Det var mycket intressant att lyssna till den föregående debatten, där man krävde besked i klartext av vissa partier om hur många flyktingar de vill acceptera. Svaret var inte till fyllest, men det var bra att frågan ställdes. Herr talman! I dag kan man säga att den svenska flyktingpolitiken bildligt talat har havererat. Som bevis på detta kan jag som malmöbo konstatera att Malmö denna månad måste ta in två stora passagerarbåtar därför att resurserna och möjligheterna att ta emot de asylsökande är uttömda i södra Sverige. Vi har hört tidigare talare prata om problem med bostäder osv. Kommunerna blir allt snålare, har det sagts. En sak är helt uppenbar: Sverige klarar inte att år efter år ta emot och bevilja uppemot 20 000 asyler. Det går inte rent praktiskt. Vi kan alltså inte erbjuda så många människor acceptabla bostadsförhållanden. Här kan man stå och vädja om att staten skall bidra med mera pengar till bostadsbyggande, men det finns helt enkelt varken pengar eller folk som kan bygga dessa bostäder. Visst kan vi, t.ex. om det blir ett nödläge i Baltikum eller Östtyskland, under en kortare tid inkvartera människor i tält och baracker, men vi kan inte drömma om att fortsätta att år efter år bevilja asyl åt 20 000. Det klarar vi helt enkelt inte av. Man får inte jämföra äpplen och päron, brukar det heta, men det är trots allt samma kaka som skall fördelas. Herr talman! Vi har i dag en kvot på 1 200 flyktingar som vi har förbundit oss att ta emot. Jag tror aldrig att den kvoten hade varit 20 000, om vi inte hade haft spontanflyktingarna. Hade vi kunnat reglera och stoppa den delen, så hade antalet flyktingar varit betydligt mindre. Hur har det då blivit på det här viset? Det är rätt som Maria Leissner säger, att vi ibland skickar ut signaler som är tvetydiga. Vi säger att vi skall ha en generös flyktingpolitik. Samtidigt måste jag ärligt erkänna att vi tricksar — visumtvång och begäran att flygbolagen skall vara ”statens förlängda arm” rimmar enligt min uppfattning inte med talet om en generös flyktingpolitik. Det är helt klart, och det kan ingen säga emot, att om flygbolagen följde den lag som infördes den 1 juli, så är det helt omöjligt för en flykting utan papper att komma med flyg till Sverige. Det är bara att erkänna. Sedan är det sant att denna bestämmelse har kommit till därför att man är helt desperat. Man kan helt enkelt inte hantera det stora antalet flyktingar. Man borde då vara så pass ärlig att man säger: Vi har tagit det här beslutet därför att vi inte ser hur vi annars skall kunna lösa situationen. Det förekommer också en del motstridiga signaler från andra håll, framför allt från vissa partier och debattörer. Miljöpartiet sade någon gång i vintras, när regeringens företrädare ville att de asylsökande som hade varit i Sverige en viss tid automatiskt skulle få asyl om inte starka skäl talade emot, att alla skall få lov att stanna i Sverige, oavsett deras bakgrund och vad de än har gjort. Det rekordet trodde man länge var svårslaget — ända till den sista debatten. Där reserverade sig nämligen folkpartiet, vpk och miljöpartiet när riksdagsmajoriteten ville genomföra att man skulle få lov att visitera och kontrollera en utlännings kläder och handbagage. Detta stoppades — åtminstone tillfälligt. Om det beslutet får gälla framöver, innebär det praktiskt att den utlänning som kommer till svenska gränsen och säger att han eller hon söker asyl kan promenera rakt igenom tullen. Polis och tull kan inte göra någonting! Det behövs ingen större fantasi för att förstå vad detta kan användas till. Ett stort problem när det gäller den allmänna opinionens syn på flyktingpolitiken är frågan om passlösheten. Det har gråtits krokodiltårar i denna talarstol och på tidningarnas ledarsidor över hur svårt det kan vara för flyktingar att erhålla pass — man måste ju fly hals över huvud. Men enligt UD lämnar i dag ingen, säger ingen, Turkiet, Iran, Irak eller Chile utan att visa upp ett pass vid utresan. Således har ett pass funnits; det vore bra om vi kunde få den biten av debatten klar för oss i alla fall! En annan sak, som har irriterat både mig och säkert många andra, är att vissa bedriver en privat människosmugglingsverksamhet. Det är skrämmande att en människa kan sitta och skryta i televisionen om att han har plockat hit 20 000 människor. Han erkänner detta öppet och ärligt! Sedan sade han i samma program: Vi har inte kommit hit för att arbeta. Här står vi i riksdagen ibland och slåss så att stickor och strån far omkring om huruvida Sverige skall ta emot 1 100, 1 200 eller 1 300 kvotflyktingar, samtidigt som en privatperson öppet kan säga att han har tagit hit nästan dubbelt så många varje år! Det måste vara genant att försvara den lagstiftningen inför den allmänna opinionen! Det är trots allt riksdagen som skall bestämma Sveriges flyktingpolitik, inte några privatpersoner. Till sist, herr talman! Jag finner inga som helst skäl att minska den hjälp vi ger till världens flyktingar. Vi kan t.o.m. ge mer pengar — men ge då pengar till de flyktingar som sitter under mycket svåra förhållanden i världens tyvärr alltför många flyktingläger, och inte till de bedragare som medvetet, kallt och beräknande för svenska folket bakom ljuset!

Herr talman! Enstaka länder kan inte ensamma lösa världens flyktingproblem. Men FN:s principer om solidaritet och delad börda måste vara vägledande i ländernas flyktingpolitik. Alla europeiska länder har på det internationella planet uttalat sig för dessa principer. Men verkligheten ser annorlunda ut. Västtyskland, Frankrike, Belgien och Luxemburg har slutit avtal i flyktingfrågor som kan bli vägledande för hela EG. Detta avtal, det s.k. Schengenavtalet, innebär ett klart avsteg från en human flyktingpolitik och inskränkningar i rätten att söka asyl. Viktiga punkter i detta avtal är en förstärkt gränskontroll och straff för flygbolag som för med sig passagerare utan visum. Den grupp som arbetar med dessa frågor föreslår vidare ett informationssystem, som skall innehålla alla uppgifter om den asylsökande inkl. asylutredning och fingeravtryck. Man vill också införa en regel om att den som fått avslag på sin ansökan i ett land skall vara förhindrad att därefter söka asyl i något annat land. Även inom den s.k. TREVI-gruppen, som består av de tolv EG-staternas justitieeller inrikesministrar, pågår arbete med en harmonisering av flyktingpolitiken. Syftet tycks vara att hålla flyktingar borta från EG-länderna. Tyvärr har den svenska regeringen hittills valt att bedriva en anpassningspolitik med avseende på de flyktingfientliga åtgärder som EG-länderna vidtar. Den betydligt mer restriktiva utlänningslag som socialdemokraterna med hjälp av centern och moderaterna drev igenom här i riksdagen i början av juni är ett exempel på den anpassningen. Viseringstvånget, som riktas mot speciella flyktinggrupper, är ett annat. Viseringstvång kombinerat med ekonomiska sanktioner mot transportföretag innebär att de nödställdas livlinor skärs av. Den viseringspraxis för släktbesök av anhöriga till flyktingar från vissa länder som tillämpas är ytterligare ett exempel på en inhuman flyktingpolitik. Det har blivit nästan omöjligt för anhöriga från Iran, Bangladesh, Libanon, Syrien och Pakistan att besöka sina anförvanter här i Sverige. I dessa ärenden tillämpar invandrarverket en omvänd bevisbörda, dvs. den som söker besöksvisum måste bevisa att han/hon inte tänker ”hoppa av” och stanna i Sverige. Invandrarverket ger ingen vägledning om hur en sökande skall bevisa att han tänker återvända hem efter besöket i Sverige. Den sökande får därtill inte ta del av motiveringar till ett negativt beslut. Sverige är inte medlem i EG men väl i Europarådet och bör där ta kraftfulla initiativ till att samtal och förhandlingar om att en gemensam flyktingpolitik i Europa kommer till stånd i stället för den harmonisering till den allt brutalare flyktingpolitik som nu växer fram i EG-länderna. Sverige kan agera som pådrivare, men då gäller det för oss att föregå med gott exempel. Det gäller också för oss att respektera de konventioner som vi har undertecknat som slutdokument från den europeiska säkerhetskonferensen i Helsingfors och från Wienkonferensen i våras. De åtaganden som vi har gjort i och med vår ratificering av dessa dokument innebär bl.a. att viseringstvång riktat mot en speciell grupp människor noga måste prövas och inte som nu användas för att hindra människor att utöva den fundamentala mänskliga rättigheten att söka och få asyl. Våra åta ganden innebär även att den viseringspraxis som invandrarverket använder sig av vid beviljande av visum för släktingars besök måste ändras. Om intentionerna om en human och generös flyktingpolitik alltjämt skall gälla krävs initiativ på det internationella planet och ändringar av de missförhållanden som råder i vår egen flyktingpolitik. Det krävs av oss att vi på ett konstruktivt sätt bidrar till att lösa flyktingproblemen i världen.

Herr talman! Trots Sjöbodebatten, diverse rasistiska aktioner och en ökande flyktingström är svenskarna betydligt mer positiva till invandrare än tidigare. Detta bekräftas i en SIFO-undersökning som har publicerats i början av denna månad. En stor majoritet av svenska folket tycker att vi tar emot lagom många invandrare, och en avsevärd del av dem anser att vi kan ta emot ännu fler. Jag säger detta för att framhålla att det finns en stark folklig grund för att bedriva en human och generös flyktingpolitik. Under hela 1980-talet har det förts en bred diskussion om den frivilliga återvandringen. Folkrörelser, humanitära organisationer och invandrarorganisationer har varit aktiva i denna debatt och ställt krav på förstärkta och mer kvalificerade insatser i form av projekt och annat för att möjliggöra för människor att frivilligt återvända till hemlandet. Det vore av intresse att i denna riksdagsdebatt få invandrarministerns syn på frågan och på möjligheterna att utarbeta ett mer konkret återvändandeprogram. Den promemoria som har utarbetats i saken inom departementet kan, med de sparsamma förslag som återfinns däri, inte göra anspråk på att motsvara de krav och förväntningar som ställs. Flyktinginvandringen har varierat högst avsevärt under efterkrigstiden. Genomsnittligt uppgår den till 4000 personer per år. Nu är siffrorna som bekant väsentligt högre. Det har varit toppar i invandringen, då förföljelsen skärpts och väpnade konflikter förekommit i större utsträckning. Det är behovet av att få en fristad som i allt väsentligt styrt utvecklingen. För dem som inte är så insatta i bakgrunden till flyktingströmmen väcker det kanske en viss förvåning att det vid en bred undersökning på Roslagstulls sjukhus i Stockholm kunnat konstateras att var fjärde flykting som kommer till Sverige har torterats och behöver vård. Det görs insatser för dem på en hel del håll i landet, men på många håll görs det inte. Det behövs ytterligare åtgärder för att vi skall kunna uppfylla det ansvar som måste åligga ett land som Sverige då det gäller att ge nödvändig vård och behandling åt dessa ytterligt utsatta människor. Det finns tendenser i flyktingpolitiken som kan förändra bilden. Det är oroande för en generös och human flyktingpolitik att man i allt större utsträckning använder viseringsinstrumentet, vilket kan få till följd att möjligheten att söka asyl i Sverige kan komma att begränsas betydligt. Vi vet att införandet av viseringstvång för Chile ledde till en dramatisk nedgång av antalet asylsökande. Nyligen har det också, som det har sagts här, beslutats om viseringstvång för människor som kommer från flera andra länder, och det kan få liknande effekter. I detta sammanhang vill jag erinra om att det inom Europarådet har utar betats överenskommelser om avskaffande av viseringstvång för flyktingar för att förstärka skyddet för flyktingar. Anpassningen till EG kan på det flyktingpolitiska området komma att innebära betydande svårigheter för genomförandet av en human och generös svensk flyktingpolitik. Risken finns att vi förmås att anpassa oss till betydligt restriktivare regler än vi har nu. Det har i den svenska debatten ställts många frågor kring detta problem. Det skulle vara av intresse och välgörande om invandrarministern här i dag ville klargöra den svenska ståndpunkten i denna fråga. 75-80 90 av de asylsökande har under en följd av år fått bifall till sina framställningar om uppehållstillstånd. Det är i jämförelse med åtskilliga andra västeuropeiska länder en hög procent. Men detta får inte skymma blicken för att det finns en hel del fall, främst i samband med avvisningar, där det har begåtts fel och där rättssäkerheten inte har iakttagits tillräckligt. Asylutredningarna koncentreras nu till flyktingslussar och flyktingförläggningar. Det finns risker för att beaktansvärda rättssäkerhetsintressen inte tillvaratas på det sätt man har rätt att kräva. Fortfarande har frågan om advokatjourer för asylsökande inte lösts, bl.a. beroende på att nödvändiga samhällsinsatser inte har gjorts. Jag vill hälsa med tillfredsställelse att regeringen beslutat om att göra en översyn av instansordningen. Det bör tillskapas en ny överklagningsinstans. En avlastning av överklagningsärendena från regeringen skulle innebära att arbetsmarknadsdepartementet skulle kunna ägna sig åt mycket välbehövliga insatser för invandraroch flyktingpolitiken i allmänhet. Det behövs en aktiv politik för att stärka invandrarnas ställning och förbättra deras möjligheter till anpassning i det svenska samhället. Det rör sig framför allt om insatser på arbetsmarknaden, där vi inte tillgodogör oss i tillräcklig utsträckning den kapacitet som invandrarna utgör. Enligt min mening är tiden nu också mogen för att det läggs fram ett förslag om hur det skall bli möjligt att beivra diskrimineringen på den privata arbetsmarknaden. Det finns utredningsförslag som har legat alltför länge.

Herr talman! Det är läget i vår omvärld som avgör hur vår flyktingpolitik ser ut och hur många människor som söker sig till vår gräns. När man tittar ut över världen och försöker följa händelseutvecklingen, finner man att på en del håll har hoppet tänts under den senaste tiden, på andra håll har det släckts. Om man tittar i vår närhet, kan man konstatera att utvecklingen i Baltikum, i Polen och i Ungern är väldigt positiv, sett från våra utgångspunkter. Många människor som tidigare har tvingats fly till vårt land kan kanske härigenom få en möjlighet att återvända, om den positiva utveckling som nu är på gång fortsätter. Å andra sidan kan vi konstatera att andra länder har gått i den motsatta riktningen. Jag tänker på händelserna i Peking, som lett till en mycket hårdare situation i Kina och på Kinas ockupation av Tibet. Det fanns väl förhoppningar om att kriget i Afghanistan på något sätt skulle kunna avslutas. Det fortsätter nu med oförminskad styrka och lika många människor befinner sig fortfarande på flykt. I väldigt många av världens länder kränks de mänskliga rättigheterna. Till listan över sådana länder kommer hela tiden nya, när förändringar sker. Vi kan också notera att etniska minoriteter lever hårt trängda i en del länder, även i Europa, t.ex. i Bulgarien och Rumänien. Här har Sverige utan tvivel en mycket stor uppgift att på den internationella arenan verka för fred, för frihet och för att de mänskliga rättigheterna respekteras. Herr talman! När vi i våras här i riksdagen behandlade den nya utlänningslagen, framfördes det väldigt många oroliga synpunkter på vilka konsekvenser den lagen skulle få för vår flyktingpolitik. I kammarens talarstol uttalades från flera håll uppfattningen att det efter den 1 juli knappast skulle komma några flyktingar till vårt lands gränser, med den utformning som lagen fick. Vi kan nu konstatera att den oron var synnerligen obefogad. Det kommer nu fler flyktingar än det gjorde före den 1 juli, om vi nu håller oss till det senaste året. Under augusti beräknas ungefär 2 700 asylsökande ha kommit. För september är motsvarande siffra ca 3 000. Det intressanta är att när vi i Sverige har fört en diskussion om att den nya lagen skulle innebära en åtstramning, har tydligen omvärlden snarast uppfattat det som att det skulle vara fråga om en liberalisering, dvs. att det nu finns större möjligheter att få asyl i Sverige än det var före den 1 juli. På annat sätt kan man knappast tolka signalen att fler nu söker sig till vårt land. Ett av huvudsyftena med den nya lagen var att förkorta handläggningstiderna. Med tanke på att arbetet igångsattes mitt i semesterperioden får vi nog konstatera att det har gjorts ett fantastiskt arbete av dem som jobbar inom invandrarverket och andra myndigheter med att få i gång den nya hanteringsordningen, som syftar till att åstadkomma avsevärt förkortade handläggningstider. Vad det däremot finns anledning att vara oroad över är att det nu finns tendenser, i och med den ökade flyktingtillströmningen under augusti och september, att polisen inte hinner med sin del av uppgifterna och att vi nu börjar få en eftersläpning i utredandet hos vissa polisdistrikt på fem å sex veckor. Det innebär att man förskjuter hela den tänkta hanteringsordningen och därmed också det som låg till grund för riksdagsbeslutet. Man blir inte mera positivt inställd till utvecklingen när man hör att det i en del polisdistrikt upplevs som att den här verksamheten är lågprioriterad. Här tror jag att det krävs mycket klara signaler från både regering och riksdag att avsikten med lagen på den här punkten skall fullföljas, att de uppsatta tiderna måste hållas. En annan del i vårt flyktingmottagande som nu väcker stor uppmärksamhet är svårigheterna att få fram kommunplatser till alla dem som nu väntar på att få flytta ut. De senaste rapporterna tyder på att det i dag finns ungefär 6 000 flyktingar i olika förläggningar som har fått uppehållstillstånd och som nu väntar på en kommunplats. Många kommuner hänvisar till svårigheterna att få fram bostäder, men att de försöker hitta andra lösningar. Det rör sig om en växande kö som man har att hantera. Jag ser det som att vi måste öppna mer än en hanteringslinje. Vi har arbetat hårt med att bygga upp detta enbart genom avtal med kommunerna. Jag tror att vi också måste bygga ut arbetslinjen, dvs. att vi måste öppna fler möjligheter för företag och andra att direktrekrytera arbetskraft från förläggningarna, och därmed också hjälpa till med att ordna bostäder när flyktingarna väl kommer ut i kommunerna. Då får vi två utflyttningslinjer: en via kommunplatser och en via företag som får möjlighet att rekrytera arbetskraft. En del som är viktig för det allmänna förtroendet för flyktingpolitiken är möjligheterna för flyktingar att komma i arbete. Många av dem som kommer hit har en utbildning. Vad som krävs här i Sverige är en komplettering i svenska språket. Det kan vidare krävas att man får sin utbildning värderad i Sverige eller att man får möjlighet att göra påbyggnad för att kunna uppfylla de krav som den svenska arbetsmarknaden ställer. Här tror jag att det fortfarande finns mycket att göra när det gäller att erbjuda just dessa möjligheter. Det har på sina håll prövats, t.ex. inom sjukvården, att erbjuda asylsökande möjlighet att komplettera sin utbildning. Genom att vidta fler åtgärder av den här typen kan utflyttningstakten från förläggningarna ökas, och därmed blir flyktingarna snabbare självförsörjande genom att de sätts i arbete. Undervisningen i svenska är en central punkt i vårt flyktingmottagande. Under de senaste åren har det rått brist på resurser för kommunerna. Innehållet i svenskundervisningen, nivåanpassning och möjligheterna att kunna intensivläsa svenska har diskuterats. Jag noterar att regeringen i regeringsförklaringen sagt följande: ”kommunerna skall ges ett samlat ansvar för utbildning i svenska för invandrare”. Jag skulle därför vilja fråga invandrarministern vad det samlade ansvaret egentligen innebär. Vad är det som kommunerna förväntas göra på den här punkten?

Herr talman! Rune Backlund säger sig vara glad över att det kommer flera asylsökande efter den första juli än vad man hade kunnat tro. Det är en väldigt trevlig omsvängning. I våras lät det inte som att det skulle vara intressant om det kom fler efter den 1 juli, utan jag uppfattade avsikten något annorlunda. Jag skulle vilja fråga Rune Backlund hur han tror att det kommer sig att det har kommit fler. Vi är nog överens om för det första att folk måste ha visum för att komma till Sverige och för det andra att flyktingar lagligen inte kan få visum. Det finns då tre förklaringar som jag kan tänka ut: att SAS struntar i lagen, att flyktingarna köper falska visum eller att ambassaderna utfärdar olagliga visum till asylsökande. Vilken förklaringsmodell skulle Rune Backlund föredra?

Herr talman! Jag trodde att det var allmänt vedertaget att det är händelser ute i världen som orsakar flyktingströmmarna, att flyktingar söker sig till Sverige och andra länder, vilket inte föreföll vara riktigt klart i det här fallet. När man talar om vad som befarades öka i juli rörde det sig om direktavvisningar av flyktingar. Dessa har uppenbart också ökat väsentligt. Det kommer larmrapporter från människor som arbetar i exempelvis asylkommittéerna om att man får göra brandkårsutryckningar till Arlanda för att för hindra just direktavvisningar. Det sägs att polisen på Arlanda benämner detta som att ”man vänder svartskallar”. När det gäller visumtvånget finns det inte någon som kan säga, vare sig Rune Backlund eller jag, hur många människor som har förhindrats att söka asyl i Sverige. Jag anser att vi inte enbart kan nöja oss med att konstatera att det nu är fler människor som söker asyl än vad det var förra året.
Herr talman! Jag anser att det intressanta med de två senaste replikerna är att när den nya utlämningslagen diskuterades hävdade de som var motståndare till den nya utlänningslagen med mycket stor bestämdhet att det inte skulle vara möjligt för flyktingar att ta sig till Sverige efter den 1 juli. Jag konstaterade helt enkelt att på den punkten hade man fel. Vi hade den uppfattningen redan innan lagen antogs. Vi konstaterade att lagen medgav fortsatt möjlighet för flyktingar att ta sig till Sverige och att den inte innebar de dramatiska förändringar som motståndare till lagen försökte ge sken av här i riksdagen. På den punkten fick vi således rätt. Det blev inte på det sättet att Sverige stängdes mot omvärlden.
Herr talman! Det intressanta är ju att fråga sig varför Rune Backlund trodde att han skulle få rätt i sitt antagande att flyktingar skulle kunna fortsätta att komma till Sverige. Trodde Rune Backlund att SAS skulle strunta i att kräva visum, trodde Rune Backlund att alla skulle ägna sig åt att köpa falskt visum och att detta därigenom skulle utgöra en acceptabel väg eller trodde Rune Backlund att ambassaderna skulle utfärda visum till asylsökande trots att de inte har någon befogenhet till det? Vilkendera av dessa förklaringar var det som gjorde att Rune Backlund ansåg att denna lag skulle komma att även fortsättningsvis medge att man släppte in asylsökande?
Herr talman! Vi gjorde den bedömningen att lagen inte innebar någon stor dramatisk förändring av situationen i förhållande till den gamla lagen och att den inte skulle medföra de dramatiska effekter som motståndare till lagen försökte låta påskina här i kammaren. Det är det som är skillnaden.

Herr talman! För några veckor sedan höll jag ett torgmöte hemma i Karlstad. En ung flicka kom då och frågade mig hur vi moderater kunde gå med på en sådan förskräcklig utlänningslag som vi var med om att stifta i våras. Jag försökte först att argumentera och talade om vad lagen innehöll, men med dålig framgång. Jag berättade då vad jag fått reda på ett par dagar innan, nämligen att vi aldrig haft så många asylsökande som har kommit till Sverige som den veckan då det kommit 700 personer enbart till Göteborg. Flickan i fråga blev något häpen och hon svarade: Jaså, är det på det sättet. Jag anser att detta är ganska betecknande för det var ungefär vad vi moderater sade då utlänningslagen behandlades i våras. Som bekant var frågan uppe vid ett par tillfällen. Jag delar helt Rune Backlunds uppfattning att den nya lagen inte innebar några avvikelser från den gamla. Lagstiftningen blev klarare och bättre, men den hade kunnat blir ännu bättre om samtliga punkter hade kunnat tas med. Men som alla känner till bordlades ett par viktiga punkter och därför råder tyvärr fortfarande det förhållandet som rör förvarstagande av barn, vilket kritiserats hårt. Vi kunde inte heller vidta nödvändiga åtgärder mot den dokumentlöshet som jag tror att de flesta i denna kammare, och framför allt utanför det här huset, håller med om är ett stort problem. Jag tillhör dem som tycker att det är viktigt att vi när det gäller flyktingoch invandrarpolitiska frågor har så stor enighet som möjligt i Sveriges riksdag. I stora drag har vi en sådan enighet. Dagens debatt har i många stycken kanske varit mer konstruktiv än den debatt vi hade i våras, där det förekom åtskilliga övertoner. Det är en självklarhet för mig att vi skall ha en generös och human flyktingpolitik i Sverige. Vi skall leva upp till den internationella konventionen. Sverige är dessutom ett land som i världens ögon framstår som av hävd mycket humant och i många hänseenden socialt. Att vi kan kritiseras i vissa stycken må vara hänt, men i stora drag är Sverige ett land med socialt ansvarstagande. Det skall vi fortsätta med. Jag tror inte att någon kan komma och säga att jag är flyktingfientlig. Mot bakgrund av att jag i många år har arbetat med sociala frågor som distriktsnämndsordförande, barnavårdsnämndsordförande m.m. tycker jag att det är viktigt att vi använder hjärtat när vi bedömer frågor om människors väl och ve. Vi får heller aldrig glömma bort att använda hjärnan. Det finns även andra partier som i dag har den uppfattningen. Jag tycker att det är en bra uppfattning. Vi bör emellertid kunna ställa några krav på de människor som söker en fristad här. Vi skall självfallet upplåta vårt land som en fristad, men då skall vi också kunna ställa vissa krav, t.ex. på att man åtminstone visar upp något papper som talar om vem man är. Förslaget i våras innehöll också att man t.ex. skulle kunna ta en vuxen i förvar under en mycket kort tidsperiod när man märker att denne direkt är motsträvig när det gäller utredningen. Det här är mycket väl förenligt med en människovänlig och human flyktingpolitik. Som har sagts tidigare här i debatten handlar flyktingpolitiken inte enbart om att man skall ta emot asylsökande, utan fastmer om att det också skall hända något sedan den asylsökande har blivit mottagen vid gränsen. Här finns det stora bekymret i dag, som inte minst Maud Björnemalm var inne på. Bekymret är att kommunerna i dag har blivit alltmer tveksamma till att ta emot flera flyktingar. Jag hoppas att vi skall kunna komma med konstruktiva förslag inför framtiden. Vi måste fråga oss vad det här beror på och vad vi kan göra. Vi kan först och främst göra en del som kommunmedborgare. Vi kan naturligtvis också se till att åstadkomma bättre möjligheter för bostadsbyggande. Det handlar kanske inte bara om pengar, utan om ökade möjlig heter att få fram planlösningar och annat som stoppar upp byggandet i kommunerna. Vi måste gå arbetslinjen, som Rune Backlund var inne på. Jag tror att det är mycket farligt att flyktingarna tvingas till inaktivitet, först på förläggningarna och sedan kanske ytterligare i månader och år. Till min glädje har jag kunnat konstatera att regeringen i regeringsdeklarationen kommer med förslag till att man skall kunna öka flyktingarnas möjligheter att få arbete. Handlar det om den nya besvärsordningen, att man kan direktrekrytera människor från förläggningarna, att vi får möjligheter att ge arbete till asylsökande och att man får arbeta på förläggningarna? Handlar det möjligen i stället om att kommunerna mycket friare skall kunna använda de resurser de ändå får från staten, t.ex. till flyktinglön för dem som inte i dag har möjlighet att få något arbete? Jag skulle vilja fråga invandrarministern om de kommande förslagen på den punkten. Att se till att flyktingarna snabbt får lära sig svenska är en av de viktigaste åtgärderna. Det har sagts tidigare, men jag vill gärna upprepa det. Det kommer även på det området nya förslag, som jag skulle vilja veta något om. Handlar det bl.a. om en ökad individualisering? Om en asylsökande är välutbildad och har lätt för att lära, skulle vi då kunna ta vara på vederbörandes möjligheter att kanske läsa fyra till sex timmar per dag för att snabbt kunna integreras i arbetslivet? Jag är orolig över de alltmer ökande negativa tendenser som finns ute i samhället, inte minst bland våra ungdomar. Jag önskar att jag skulle kunna vara lika trosviss som Hans Göran Franck när det gäller den här opinionsundersökningen, men jag tror inte riktigt på den. Det finns tyvärr mycket som är negativt. Vi bör gå ut med mera information, där vi redogör för de verkliga förhållandena och lämnar klara fakta som visar att det faktiskt inte är så mycket att prata om. Det är bl.a. varför asylsökande och flyktingar inte kan arbeta och hur stort socialbidraget är. Med en sådan information tror jag att vi skulle kunna få bort många av de fördomar som finns. Jag skulle vilja fråga invandrarministern om man kommer att gå ut med ökade informationsinsatser, inte minst till personal, bland lärare, socialarbetare men också bland fackliga förtroendevalda. Jag har nu tagit upp några förslag, men jag skall återkomma med ytterligare ett par. Det jag säger är baserat på att jag vill mycket på det här området. Jag hoppas att vi tillsammans skall kunna komma fram till konstruktiva åtgärder, i stället för att misstänkliggöra varandra i den här debatten, som kanske ibland sker.
Herr talman! Jag noterar att även Gullan Lindblad är mycket glad över att det har kommit fler asylsökande efter den 1 juli, jämfört med tidigare. Det noterar jag också med viss glädje, eftersom det kanske kan innebära någon form av ändrad inställning till Sverige och flyktingmottagandet. Det finns emellertid fortfarande en fråga som är intressant och som jag vill ställa till Gullan Lindblad. Är vi överens om att lagen innebär ett krav på visum för dem som vill ta sig till Sverige? Om lagen innebär ett visumkrav och att man skall använda sig av flygbolagen för att försäkra sig om att folk har visum och andra papper i ordning, hur tror i så fall Gullan Lindblad att vissa asylsökande har kommit in? Har de kommit in med falska papper, med olagligt utfärdade papper från någon ambassad eller på grund av att SAS har struntat i att följa lagen?
Herr talman! Till Gullan Lindblad vill jag säga att den SIFO-undersökning som jag refererade till, stämmer mycket bra överens med den undersökning som gjordes av diskrimineringsutredningen, med ett mycket större antal intervjuade. Det var den största undersökning som har gjorts här i landet. Båda dessa undersökningar visar att det har skett en kraftig förbättring av inställningen under de senaste årtiondena. Detta innebär inte att det inte skulle behövas förbättrad information och, vad som är särskilt viktigt, förbättrad undervisning — tvärtom. Det är i hög grad påkallat. Dessutom behövs det att massmedia får en bättre utbildning på det här området. Massmedias behandling och undervisning är de avgörande faktorerna för hur inställningen till de här frågorna skall bli. Jag yttrade detta eftersom det trots allt finns — t.o.m. inom Gullan Lindblads eget parti — de som använder sig av felaktiga uppgifter om hur inställningen är i landet i syfte att få en mera restriktiv politik på det här området. Att Gullan Lindblad har yttrat sig så som hon här har gjort, uppskattar jag i sak.

Herr talman! Nej, Maria Leissner, jag är inte glad över att så många asylsökande vill ha en fristad i Sverige. Det visar nämligen att vår värld är så ond och grym att människor inte kan vara kvar i sina hemländer. Det tycker jag är mycket förfärligt. Jag håller med de debattörer som här har sagt att vi måste verka på allt sätt, bl.a. inom FN:s ram så som det står i regeringsförklaringen. Vi måste ta fler internationella kontakter, och vi måste naturligtvis verka för fred och frihet och understödja alla de strävandena i världen så att människor kan leva i sina egna hemländer. Det här är ett tecken på att det är sjukt och oroligt i hela vår värld. Vi alla kanske kan bidra på något sätt till att förbättra världen. När nu sakernas tillstånd är så eländiga är jag naturligtvis glad över att vi har en utlänningslagstiftning som medger att de som behöver komma hit för att få en fristad kan göra det. Jag har hela tiden varit på det klara med att det var en sådan lagstiftning vi stiftade i våras. Jag är däremot ledsen över att vi inte kunde fullfölja lagen helt ut. Jag vill ställa en motfråga till Maria Leissner. Är inte Maria Leissner i dag ledsen över att hon så fullständigt missuppfattade vad vi höll på med i socialförsäkringsutskottet och att hon då protesterade mot allt som föreslogs? Det jag sade, Hans Göran Franck, var inte menat som någon otrevlighet från min sida. Men jag önskar att Hans Göran Franck hade rätt i sin uppfattning att undersökningen visar att inställningen är sådan. Tyvärr tycker jag att vissa tendenser i vårt land, inte minst i kommunerna och på skolorna, visar att det finns en tilltagande fientlighet. Det är jag oroad över. Jag menar att vi måste göra allt vad vi kan för att hitta positiva och konstruktiva lösningar så att människor får en bättre förståelse. Det handlar mycket om att våra flyktingar snabbt kommer ut i arbete och blir en del av vårt samhällsliv.
Herr talman! Jag tror att Gullan Lindblad är uppriktig i sin medkänsla för de asylsökande som kommer hit. Men en sak förbryllar mig litet grand. Gullan Lindblad hävdar att jag har missuppfattat den bestämmelse som infördes i våras och som innebar att transportföretag skulle vara skyldiga att kräva visum och andra handlingar, pass eller ID-kort, av flyktingarna. Annars skulle flyktingarna inte få gå ombord. Det är mycket möjligt att man egentligen, fastän det kanske inte sades rent ut, inte införde något visumkrav. Min missuppfattning består i att jag inte insåg det. Men jag har en känsla av att jag tyvärr ändå inte missuppfattade den bestämmelse som vi införde — rättare sagt som folkpartiet reserverade sig emot. Jag vill till Gullan Lindblad ställa en fråga, som jag hittills icke har fått något svar på från någon av dem som har stött den nya lagen. Hur vill Gullan Lindblad att de spontana asylsökande skall på ett lagligt sätt kunna komma fram till Sveriges gräns?
Herr talman! Dess värre var det inte bara visumkrav och SAS förhållande när det gällde transporterna som Maria Leissner missuppfattade i våras. Vad jag förstår var det hela utlänningslagen och vad den gick ut på. Men Maria Leissner framhärdar, och det må vara tillåtet. När det gäller frågan om hur asylsökande skall bete sig för att komma in i Sverige kan man fråga de asylsökande själva. Vi har nu dubbelt så många som när lagen stiftades.